Fru talman! Det går en tydlig skiljelinje genom svensk politik, inte minst genom arbetsmarknadspolitiken. På få områden kommer skillnaderna mellan partierna så klart till uttryck som på det arbetsrättsliga området, och skillnaderna är i högsta grad ideologiskt betingade. Här går skalan från 90 grader vänster till På ena sidan står Moderaterna och de andra borgerliga partierna. De förespråkar en politik där individen ska frigöras genom minskad statlig inblandning, sänkta skatter och försämringar i välfärden. Detta återkommer också inom arbetsrätten, där moderaterna förespråkar försämringar, minskat inflytande för fackföreningarna, minskad betydelse för kollektivavtal och en arbetsmarknad där varje person är utlämnad åt sig själv. Det är en politik där var och en ska klara sig själv. Satsa på dig själv! Om du misslyckas får du stå ditt eget kast eller leva på allmosor från dem som har i överflöd. Detta är moderat frihet, en frihet utan solidaritet. På andra sidan finns vi socialdemokrater. Vår utgångspunkt i politiken är att frihet för var och en bara kan uppnås tillsammans med andra. Genom solidaritet och materiell trygghet skapas förutsättningar för varje människa att våga ta nya steg i livet och utveckla sin frihet gemensamt med andra. De trygghetssystem som vi har byggt upp tillsammans i form av skola, sjukvård och omsorg och som vi solidariskt finansierar genom skatter är frihetsskapande, och så är det också på det arbetsrättsliga området. Fru talman! Genom att den enskilda människan vet att den arbetsrättsliga lagstiftningen finns som ett skydd mot att t.ex. plötsligt bli uppsagd känner man trygghet i vardagen. I fackföreningen kan man tillsammans med andra diskutera gemensamma frågor och driva krav på förbättringar. Genom kollektivavtal garanteras den enskilde att bli behandlad rättvist, och man vet vad som gäller lång tid framöver. Detta vill moderaterna ändra på. Som vanligt klär man sin politik i vackra ord som frihet, egna initiativ och att bekämpa klassklyftorna. Detta är inget annat än gammal högerpolitik som klätts i ny retorik. Låt mig få påminna om varför vi har skapat en bra arbetsrätt och varför vi har en stark fackföreningsrörelse. Det kan tyckas onödigt, men vi ser nu att starka politiska krafter vill pressa tillbaka de fackliga organisationernas inflytande. Huvudtanken med införandet av bl.a. MBL var att förnyelsen av arbetslivet skulle komma till stånd genom att de anställda gavs rätt till medbestämmande över förhållandena på arbetsplatserna. I debatten betonades vikten av den fackliga rörelsens medverkan. Den svenska fackföreningsrörelsen föddes med industrialismen. Dess första årtionden kännetecknades av kampen för rätten att existera, att organisera löntagarna och att nå förhandlings och strejkrätt. När dessa grundläggande rättigheter vunnits vidtog en period av inre konsolidering och uppbyggnad. Sedan årtionden tillbaka är svensk fackföreningsrörelse en utomordentligt viktig del av vårt samhälle. Arbetares och tjänstemäns fackliga organisationer har vunnit allmän respekt och erkännande för sin styrka, för sin stabilitet, för sin vilja och för sin förmåga till brett ansvarstagande i sitt hävdande av löntagarnas intresse. Huvuduppgiften för de fackliga organisationerna är alltså att främja de egna medlemmarnas intressen och anställningsvillkor. Fru talman! En annan viktig lagstiftning är lagen om anställningsskydd. Här får den enskilde ett bra skydd när det gäller anställningsformer, hur uppsägning ska gå till, när det blir aktuellt med uppsägning, turordningsregler, skadestånd m.m. Medbestämmandelagstiftningen och anställningsskyddet bildar tillsammans ett kraftfullt trygghetssystem för både den enskilde och företagaren. Den enskilde vågar satsa och utveckla både sig själv och sin kompetens, något som gynnar företagen. Företagaren får trygghet och stabilitet i sin produktion och får ansvarsfulla och kvalitetsmedvetna medarbetare. Det är så bakgrunden till den arbetsrättsliga lagstiftningen ser ut. Det är så som det uppfattas bland människor ute på arbetsplatser och i samhället. Också de djupa ideologiska skillnader som finns i frågan om lönebildningen förtjänar att kommenteras. När moderaterna hävdar att det aldrig finns något generellt utrymme för löneökningar menar man i praktiken att man vill gå tillbaka till tiden innan parterna på arbetsmarknaden byggde upp den solidariska lönepolitiken, där principen om lika lön för lika arbete har varit vägledande. Att gå tillbaka till ett system där företag betalar lön efter bärkraft - marknadsanpassning om man så vill uttrycka det - skulle självfallet få svåra konsekvenser både för enskilda individer och för hela regioner i vårt land. En ökad lönespridning med mycket låga löner för många skulle till skillnad mot vad moderaterna antar snarare leda till en sämre ekonomisk utveckling. En sådan politik vill inte vi socialdemokrater ha. Moderaternas märkliga människosyn kommer fram ännu tydligare när de i sin reservation menar att ersättningsnivåerna i olika trygghetssystem, bl.a. i akassan, är för höga. Fru talman! Jag skulle vilja ta upp en nyligen presenterad rapport gjord av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU. I rapporten går man igenom hur de tidsbegränsade anställningarna används på arbetsmarknaden. Det handlar om vikariat, projektanställning, provanställning, säsongarbete m.m. Det visar sig att tidsbegränsade anställningar har blivit allt vanligare under 1990-talet. I dag har 16 % av alla anställda ett tidsbegränsat kontrakt. Unga människor mellan 16 och 24 år, invandrare och kvinnor är överrepresenterade. Slutsatsen som institutet drar är glasklar och skrämmande. Kvinnor, personer med låg utbildning samt utländska medborgare löper större risk att den tidsbegränsade anställningen varvas med nya lösa anställningar och perioder av arbetslöshet. Det visar sig också att kvinnor har hälften så stor chans att övergå till fasta jobb som män. Det är helt uppenbart för var och en att om arbetsgivaren ensidigt får bestämma, drabbas de svagaste grupperna hårdast på arbetsmarknaden. Mot den bakgrunden är det självklart för oss socialdemokrater att vi behöver en stark arbetsrätt. Fru talman! I inledningen av mitt anförande tog jag upp moderaternas vilja att införa en flexibel arbetsrätt som skulle leda till fler anställningar. IFAU:s rapport slår effektivt sönder denna myt. Man kan läsa följande i rapporten: Ett vanligt argument bland arbetsgivare för att anställa på tidsbegränsade kontrakt är att det ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden. Denna flexibilitetsdiskussion har under 1990-talet i stor utsträckning dominerats av arbetsgivarsidan. I denna diskussion har framförts att den svenska arbetsrätten är ett hinder för flexibilitet. SAF:s ståndpunkt är att mer flexibla regler skulle öka tillväxten, effektiviteten och lönsamheten. Ett vanligt argument är att tidsbegränsade anställningar är ett sätt att komma in på arbetsmarknaden som leder vidare till fasta jobb. För det första konstateras i rapporten att stödet för detta antagande är magert. För det andra visar det sig att det inte leder till fasta jobb, utan vi riskerar att få en arbetsmarknad med ett A och ett B-lag, dvs. de som har fast jobb och de som får arbeta utan trygghet. Det visar sig också att svenska folkets inställning till fast respektive tidsbegränsad anställning är sådan att en klar majoritet föredrar en fast anställning, och detta gäller också unga människor. Detta i motsats till vad som ofta framförs i den allmänna debatten. Fru talman! Mot denna bakgrund ter sig moderaternas politik ännu råare. Man säger i sin motion att man inte vill ha regler som förhindrar annat än tillsvidareanställning och att det är en sak mellan den enskilde och arbetsgivaren. När man ser att de som redan i dag drabbas av osäkra anställningsformer är ungdomar, kvinnor och invandrare framstår den borgerliga politiken som väldigt svårbegriplig. Men det visar också hur lite pratet om klassklyftor verkligen betyder i de borgerligas politik. Jag ser en annan verklighet. Andelen osäkra anställningar har ökat på bekostnad av fasta anställningar. Det är fler som inte längre är arbetstagare, utan tjänsterna är utformade så att de betraktas som företagare, vilket leder till att de inte omfattas av arbetsrättslig lagstiftning. Det har blivit vanligare att arbetstagare inte vågar framföra kritik och synpunkter om förhållandena på arbetsplatsen. Man vågar inte heller utnyttja sin grundlagsskyddade meddelarfrihet. Vi kunde också läsa i gårdagens Aftonbladet om hur unga kvinnor tvingas skriva på bebiskontrakt när de söker jobb. Genom underskriften lovar de att inte skaffa barn under de första anställningsåren. Den samlade borgerligheten påstår i reservation nr 5: En ny arbetsrättslig lagstiftning måste ge utrymme för ökad flexibilitet och göra det möjligt för lokala överenskommelser. Då vet man inte hur arbetsmarknaden fungerar. Fru talman! På utskottets initiativ har regeringen tillsatt en arbetsrättslig utredning som ska se över lagstiftningen mot den bakgrund som jag nyss har beskrivit. Principer för arbetsrättens framtida utveckling ska belysas. Utvecklingstendenser på arbetsmarknaden genom avtal på olika nivåer och branscher ska beaktas. Jag ska här ge några exempel på ett antal frågor som översynen ska omfatta. · Hur samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare kan förbättras och utvecklas. Detta uppdrag ska redovisas senast den 31 december år 2001. Utöver denna utredning finns fler utredningar som arbetar för att stärka skyddet för den enskilde på arbetsmarknaden. Justitiedepartementet ser över frågan om yttrande och meddelarfriheten för anställda i verksamheter med anknytning till det allmänna. Det pågår också en utredning för att stärka skyddet av den enskildes personliga integritet i arbetslivet. Man ska där se över användningen av drogtester samt frågor om persondatorer, e-post och Internet i arbetet. Fru talman! Det finns ytterligare ett område som utskottet har valt att belysa, och det rör politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen. Utskottet har i tidigare betänkande behandlat denna fråga och sagt att man vill ha en belysning av denna. Demokratiutredningen valde att inte lägga fram något lagförslag på området eller att på annat sätt beröra frågan. Frågan är ändå viktig och måste tas på största allvar. Det finns anledning att betona vikten av att människor känner sig delaktiga i och har kunskap om politiska frågor. En stark och livaktig demokrati förutsätter många och skilda typer av mötesplatser där politiska budskap kan förmedlas och debatteras. Arbetsplatsen kan vara en sådan arena. Eftersom frågan inte på annat sätt har aktualiserats av regeringen vill utskottet ge regeringen till känna vikten av att frågan övervägs av en utredning eller på annat sätt som regeringen finner lämpligt. Fru talman! Avslutningsvis kan jag konstatera att det pågår ett omfattande arbete både i Regeringskansliet och bland olika utredningar att hitta nya sätt för att stärka den enskildes skydd på arbetsmarknaden.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

Fru talman! Jag vill först börja med att tacka för anförandet. Jag tycker att det var intressant och rätt så givande. Jag blev samtidigt i och för sig lite förvånad. Jag har tre snabba frågor. Först talades det om trygghet, jämlikhet, rättvisa och rätt till stridsåtgärder. Men snälla nån! Vi är ju helt överens. Det är klart att allt detta ska finnas. Men ser socialdemokraterna inga problem med dagens arbetsrättslagstiftning vad gäller småföretag? Den andra frågan gäller lönespridning, där betänkandet är synnerligen negativt. Där är min följdfråga: Är det alltid fel med lönespridning? Det kan exempelvis gälla sjuksystrar som nu får bättre lön när de går till nya jobb. Är det fel att man utbildar sig och får bättre lön? Den tredje frågan gäller talet om klassklyftor och den hemska högern. I dag har kvinnor problem. I dag har invandrare problem. Vilka är era förslag för att verkligen göra något åt detta? Vårt förslag är: Skapa jobb.
Fru talman! Magnus Jacobsson tar upp en del frågor om arbetsrätten och problemen i de små företagen. Med den arbetsrättslagstiftning som finns i dag är det som vi ser det inga problem med att kunna säga upp personal. Det är snarare så att man borde ställa sig frågan om det var något problem att bli av med de 500 000 som blev utan arbete under 90-talet. Frågade vi någon av dem skulle svaret säkert vara givet: Det var gjort på ett kick, sedan fick jag gå hem. Arbetsrättslagstiftningen är en skyddslagstiftning och ska så vara. Den ska vara lika om jag arbetar i ett småföretag eller i ett stort företag. Det kan inte vara avgörande för mig som anställd om jag är anställd i ett litet eller i ett stort företag. Arbetsrätten har många fördelar och ska vara en skyddslagstiftning. Lönespridningen tar Magnus Jacobsson också upp. Det är självklart när han säger att utbildning också ska ge rätt till en högre lön. Det gör den också, beroende på vilken utbildning du har. Men det ska också ges möjligheter för alla anställda i ett företag att vidareutveckla sig och vidareutbilda sig, och därmed också ha rätten till en högre lön. Det finns på det området inget motsatsförhållande till den solidariska lönepolitiken. Jacobsson. Han säger i sitt anförande: Vi i kd bryr oss. Det skulle inte Hans Andersson och vi som står bakom majoritetsbeslutet göra. Vem bryr sig kd om när man vill göra inskränkningar i arbetsrätten? Är det de arbetslösa eller löntagarna eller är det företagarna?
Fru talman! Tack för svaret. Jag kan konstatera att man å ena sidan var emot lönespridning, å andra sidan för lönespridning. Det är ju glädjande. Det finns i dag inga problem med att säga upp, säger man. Det säger egentligen mer om hur socialdemokraterna upplever oss än om vad vi har sagt. Vi har inte gått in och sagt att det enbart ska vara lättare att säga upp. Ett praktexempel på vad som förvirrar många småföretagare är våra fyra diskrimineringslagstiftningar. Problemen i arbetsmarknadslagstiftningen är inte enbart att det skulle vara för lätt eller för svårt att säga upp. Problemet är att många upplever det här som svårt. Framför allt är det de små företagen som upplever det som svårt, för de har inget lönekontor att hänvisa till när de är ensamma ute och sågar, sliter och jobbar. När det gäller den sista frågeställningen kan jag konstatera att jag egentligen inte fick något svar. När vi talar om att bry oss så gäller inte frågeställningen om vi bryr oss om företaget eller den anställde. Vi bryr oss om båda, för de är lika beroende av varandra. En företagare klarar sig inte utan sina anställda, och allt som oftast noterar vi att anställda som förlorar jobbet inte mår bra av det. Det finns en symbios. Det är det här vi ska lyckas lösa i denna kammare.
Fru talman! Jag kunde konstatera att jag inte fick något svar. Men jag kan läsa innantill i den reservation som kd har skrivit. Vem är det då man bryr sig om? Lagregleringen av kollektivavtalen bör ses över för att öka den enskildes rättigheter, skriver man, och bl.a. borde möjligheten för enskilda löntagare att sluta avtal med arbetstagare utan hänsyn till gällande kollektivavtal underlättas. För vem stärker man arbetsrätten då? För den som redan är stark på arbetsmarknaden, inte för den som är svag! Kristdemokratisk politik gynnar alltså den som redan har på bekostnad av den som inget har.
Fru talman! Jag tyckte att Anders Karlsson gjorde det enkelt för sig när han med ett stort alexanderhugg klöv riksdagen mitt itu. Det fanns två världar: en ljus - där socialdemokraterna naturligtvis var med - och en mörk där oppositionen fanns, men hur många och vilka det var var något oklart. Han smög sig sedan in i det lyckorike han tyckte sig se i backspegeln. Men, Anders Karlsson, vi har ju ett helt annorlunda samhälle nu än när vi rullar tillbaka tre eller fyra decennier! Anders Karlsson säger med stolthet - så uppfattade jag det - att det inte är några problem med nuvarande lag att säga upp folk. Nej, det har vi ju erfarit. Aldrig förr har väl så många sagts upp inom sjukvården av socialdemokratiskt styrda landsting som skedde i mitten på 90-talet. Att säga upp ser alltså inte ut att vara några problem. Det verkar som att Anders Karlsson tycker att problemet är flexibiliteten, och att den skulle kunna öka. Min poäng i repliken är att det viktiga inte är metoden, utan vad flexibiliteten och det ökade inflytandet innebär. I mitt anförande tog jag upp att det också på fackligt håll finns ett helt annat intresse nu än bara för någon handfull år sedan av att just ta hänsyn till de individuella önskemålen. De kraven har nämligen ökat, inte minst från de fackliga medlemmarna själva. Därför blir min fråga om socialdemokratin och Anders Karlsson kommer att dra slutsatser av att vi har ett förändrat samhälle med nya och andra krav än vi hade i det förra seklet.
Fru talman! Det är nog riktigt att det har skett uppsägningar från socialdemokratiska landstingspolitiker. Väldigt många sades upp mellan 1994 och 1998. Men det berodde på den fullständiga misär som den borgerliga regeringen hade ställt till med mellan 1991 och 1993. Det är alltså ganska enkelt att förklara. Man fick städa upp efter det som hade hänt mellan 1991 och 1993. Vi kan väl vara överens om det också, Elver Jonsson? Arbetsmarknaden har förändrats. Det nämnde jag i mitt anförande. Självfallet är det så. Men det är inget konstigt, för den lagstiftning som finns inom t.ex. lagen om anställningsskydd är dispositiv. Jag har ett förflutet som ombudsman. Vid åtskilliga tillfällen har jag varit med om att man frångått turordningslistorna när det har varit nödvändigt. Det finns nämligen ett gemensamt intresse hos dem som jobbar i företaget och dem som äger det att det ska fortsätta, och leva vidare. Men det får inte ske med godtycke och på en parts villkor. Därför fordras en klar och tydlig arbetsrättslagstiftning.
Fru talman! Nu tycker jag att Anders Karlsson ändå kryper fram ur dimridåerna, kommer ut på verklighetens planhalva och säger att här finns gemensamma intressen. Det är också vad jag har försökt att säga. Självfallet gäller det att söka denna balanspunkt och att ha ett regelsystem som gör det möjligt att åstadkomma det. Det är naturligtvis inte bara ett politiskt intresse, utan framför allt både ett företagar och ett löntagarintresse att man kan hantera en situation så att arbetsplatser så långt möjligt behålls och helst också utvidgas och ökas. Det får självfallet inte ske godtyckligt. Ett av problemen som jag har stött på under åren är att många fackliga medlemmar tycker att facket alltför kvickt har övergivit dem i en svår förhandlingssituation. Det kan delvis handla om detta mer interna problem. Därför menar jag att den replik som Anders Karlsson hade i det fallet är lite poänglös. Han tog också upp en viktig fråga. Den gäller dem som har svårigheter - de lågutbildade, de med utländsk bakgrund och kvinnorna. De har inte hanterats särskilt bra av den regim som vi nu har. När det gäller utbildning så har vi ju en skola som inte fungerar särskilt bra. Den behöver tydligt förbättras om inte dessa grupper ska råka illa ut på arbetsmarknaden. När det gäller människor med utländsk bakgrund har vi ett regelsystem där deras examina inte har kunnat tillgodoses eller beräknas rättvist. Därför håller välutbildade invandrare på med tråkiga arbeten. Kvinnor behandlas mycket sämre - inte minst av statliga arbetsgivare. Det ser vi nu när försvaret minskar och när kassaservicen i Posten dras ned. Då är det en tydlig skillnad mellan manliga och kvinnliga befattningshavare. Där har socialdemokraterna mycket att tänka över innan rättvisa har uppnåtts.
Fru talman! Elver Jonsson blandar nu in utbildningspolitiken i arbetsmarknadspolitiken. Jag tänker inte kommentera det med mer än att säga en sak när det gäller den form av utbildning som man får som vuxenstuderande inom arbetsmarknadspolitikens ram. Det var inte en enig riksdag, och det var nästan en samlad borgerlighet som talade om vuxendagis när man införde Kunskapslyftet. Men det kan vi ta en annan gång. Elver Jonsson har skrivit på en reservation om bl.a. sympatiåtgärder och även en reservation om lex Britannia, dvs. rätten att teckna svenska avtal för båtar som angör svensk hamn. Elver Jonsson tycker inte det är rimligt att de som jobbar på dessa fartyg ska ha samma anställningsförhållanden som övriga som jobbar på svensk mark. Samtidigt säger han att det är viktigt med skyddslagstiftning. Det anförande som gjordes i den sista repliken kändes därför lite konstigt för mig. Jag har ingen övrig kommentar.

Fru talman! Det är av samma skäl som vi har avfört de andra reservationerna och motionerna. Vi tycker att de utredningar som nu jobbar ska jobba färdigt. Vi får se vad de kommer fram till, och då kan vi ta ställning till det här. För övrigt har det varit en överenskommelse mellan landsting och kommuner och även staten för att minska antalet korttidsanställningar och visstidsanställningar. Dessvärre har den inte utfallit i det som vi trodde, men det pågår fortsatta diskussioner för att komma till rätta med det. Vi vill avvakta dem innan vi gör något vidare i den här frågan.

Fru talman! Som jag har sagt i en tidigare replik avvaktar vi den utredning som jobbar. Det finns goda exempel på vad man har gjort på frivillighetens väg i kommunerna. Det är tyvärr ofta i kommuner och landsting som det finns timanställningar och korttidsvikariat. I Markaryds kommun har man t.ex. lyckats omvandla deltidstjänster till heltidstjänster. Där uttrycker man det så att heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. Det här har diskuterats flitigt i landstings och kommunvärlden, och man jobbar väldigt hårt med att försöka komma till rätta med det. Med de motiveringarna tycker vi att det finns anledning att avvakta utredningen innan vi går vidare.

Fru talman! Margareta Andersson borde nog läsa igenom reservationen ytterligare en gång. Där står det faktiskt att man vill ha "ökad flexibilitet och göra det möjligt att träffa lokala överenskommelser anpassade till arbetstagarnas och företagens individuella förutsättningar". Det är alltså inte en skyddslagstiftning, utan man ska lämna det till arbetsgivarens godtycke att återigen kunna reglera gentemot den svagare arbetstagarparten. Den svage på arbetsmarknaden får alltså ett underläge gentemot arbetsgivaren. Det kan jag inte se som en förstärkning av arbetsrätten, vilket Margareta Andersson vill göra gällande i sitt inlägg.

Fru talman! Det Margareta Andersson återigen trycker på är att det skulle vara arbetsgivaren som är i underläge. Jag skulle vilja fråga: I vilket fall har det hänt? I alla fall där det finns saklig grund har arbetsgivaren rätt att säga upp anställd personal. Vilken lagstiftning ska gälla om det inte ska vara saklig grund för uppsägning? Vad finns det för anledning att ändra det sakbegreppet? Man talar om "ökad flexibilitet". Vad innebär det? Vad är det konkret man vill göra? Är det inte så att man vill försämra för den svagare parten, som jag anser är löntagarparten i det här förhållandet? Eller vari ligger flexibiliteten? Är det att man vill utöka anställningstryggheten, att man skulle ha två månader i stället för en månad? Eller vari ligger den? Det skulle jag gärna vilja ha svar på.

Fru talman! Det är nästan som att kasta in jästen efter degen, att komma in så här efter en votering. Men Anders Karlsson, som företräder Socialdemokraterna, svingade verkligen med väderkvarnsarmar och försökte svartmåla oss moderater alldeles våldsamt. Man undrade om han var på något torgmöte eller vad det var. Därför måste jag naturligtvis bemöta vad han sade. Det måste kännas väldigt skönt att svartmåla och försöka få in oss moderater i något slags arbetsgivarkur. Jag kan notera att Anders Karlsson vid åtskilliga tillfällen talade om facket. Då kan man fråga sig vad skillnaden är mellan att vara i någons kur och att vara i någons våld. Vad vi är ute efter är att få en balans mellan de här två parterna, ingenting annat. Anders Karlsson talade sig också varm för lagreglering. Jag har svårt att förstå att en centralreglering skulle ha någonting med solidaritet att göra och att det skulle vara allena saliggörande. Det har skett en utveckling på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna och Anders Karlsson ska bejaka det. Man bör myndigförklara arbetstagarna. De kan också tala för sig. Det har blivit en skillnad. De är inte i underläge. Arbetsmarknaden ser ut på ett annat sätt. Socialdemokraterna säger att det inte går med deltidsarbete. Då blir det inga nya arbeten. Men vad säger ni då om bemanningsföretagen? Det är bevisat att det den vägen blir nya arbeten. Sedan säger man att den enskilde går före kapitalet. Det är den ideologiska skillnaden. Ja, det är en ideologisk skillnad. Vi tycker inte så. Vi tycker att den enskilde bör gå före kollektivet. Slutligen noterar jag att Anders Karlsson inte har tagit upp de stora problem och hinder som finns med nuvarande lagstiftning och skattereglering. Det är där de stora hindren är. Han kanske tycker som Hans Andersson gjorde, nämligen att det är bra med höga skatter på arbete.
Fru talman! Henrik Westman tar upp frågan om balansen mellan parterna. Om jag har förstått det inlägget rätt tycker Henrik Westman att de fackliga organisationerna och löntagarna har för stor makt i förhållande till arbetsgivarna på arbetsmarknaden. Det kan jag kanske få ett svar på. I så fall har vi helt skilda uppfattningar. Det är inget fel på bemanningsföretag om de följer de lagar, avtal och regler som finns på arbetsmarknaden. Man ska jobba efter de villkor som finns på arbetsmarknaden och inte utsättas för social dumpning. Det är inget fel på bemanningsföretag om de avtal som finns följs. Jag vill ställa några frågor till Henrik Westman. Han talar om högre löner än omvärlden. I vilken relation ställer han det till? Har vi ett för högt löneläge i Sverige i förhållande till den tillväxt som finns? Tycker man att man ska ge större utdelning till ägarna än till dem som producerar och skapar löneutrymmet? Det kan väl Henrik Westman svara på.
Fru talman! Jag talade om balans mellan de två parterna. Det blir inte balans om man reglerar arbetsmarknaden till döds, vilket man mer eller mindre håller på med. Jag noterar att Anders Karlsson tar upp frågan om våra höga lönekostnader men inte tar upp det som Hans Andersson sade, nämligen att det är bra för då går det att betala mer skatter. Tycker ni att det är bra med höga skatter, Anders Karlsson, att det befrämjar fler arbeten i landet?
Fru talman! "Reglera oss till döds." Innebär de hundratusentals nya jobb som har skapats de senaste åren under den socialdemokratiska regeringen att reglera oss till döds? Jag tycker att det finns en rimlig avvägning mellan arbetstagarpart och arbetsgivarpart i den skyddslagstiftning som i dag finns. Den behöver moderniseras, men det finns utredningar som jobbar med de frågorna. Vi är helt överens om att den ska moderniseras men inte att den ska försämras - snarare förbättras för dem som jobbar i företagen. Sedan var det frågan om skatter. En känd socialdemokratisk minister sade en gång i tiden att varje felanvänd skattekrona är en stöld från medborgarna. Det håller jag med om. Varje felanvänd skattekrona är en stöld från medborgarna. Men varje rätt använd skattekrona är däremot ingen stöld utan en tillgång för medborgarna. Det är alltid en tillgång för den svage i samhället att omfördela från de rika till dem som har det sämre så att de ska kunna utnyttja samma omsorg, samma skola och samma arbetsmarknad. För att stärka den enskilde - som jag sade i mitt anförande - behövs det kollektiva lösningar. Då stärks den enskilde.

Fru talman! Jag avser att kommentera två motioner i detta betänkande. Först är det motion A715 om drogtest. Vi börjar i Sverige få en väldigt liberal inställning till drogtest på jobbet - alltför liberal enligt min mening. Denna inställning kan bli kännbar för den enskilde. Svenska Elektrikerförbundet har engagerat sig kraftfullt i denna viktiga fråga, och det förtjänar att uppmärksammas. Enligt enkätundersökningar ställer en stor majoritet av svenskarna upp på drogtest för att få drogfria arbetsplatser. De lokala fackförbunden på t.ex. SJ och Luftfartsverket har gått med på att drogtesta personal som arbetar med s.k. säkerhetstjänst. Självklart ska vi ha drogfria arbetsplatser. Detta är viktigt inte minst ur arbetsmiljösynpunkt och för allas trygghet. Borde inte jag med min fackliga bakgrund kunna nöja mig med det? Nej, jag tycker inte att det här är en fråga man kan hantera med stöd av enkätundersökningar. Det är faktiskt inte utan anledning som den kroppsliga integriteten är skyddad i grundlagen i regeringsformens andra kapitel. Man måste ha stöd i någon annan lag för att inskränka grundlagens skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmänna. Den lag arbetsgivaren brukar kunna luta sig mot för att motivera drogtest är arbetsmiljölagen. Den gäller arbetsgivarens skyldighet att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa och olycksfall. Jag kan förstå att man vill testa t.ex. piloter och lokförare. Men i dag ökar användandet av drogtest mycket snabbt. Senaste året drogtestades ca 30 000 anställda i Sverige. Då förstår vi att det inte bara är fråga om piloter. Hur många test har vi om några år? Fru talman! USA genomför mest drogtest på anställda i världen. Drogtest efter amerikansk modell sprider sig i Sverige. Ett exempel av många är ett stort svenskt transportföretag som på ett och ett halvt år slumpvis har drogtestat 700 personer. Enligt företagets drogpolicy tolkas vägran att låta testa sig som att man medger missbruk. Denna drogpolicy sprider sig bland arbetsgivare, både inom privat och offentlig sektor. Det vi vill med vår motion är att det blir tydligare regler för att kunna hantera den känsliga balansgången mellan personlig integritet och säkerhet för anställda och allmänhet. Samma regler ska gälla för offentliga och privata arbetsgivare. Vi ska få regler som förhindrar att drogtest blir något som arbetsgivare gör slentrianmässigt. Jag vet att regeringen i september 1999 har utsett en särskild utredare för att se över behovet av lagstiftning eller andra åtgärder för att stärka skyddet av den enskildes personliga integritet i arbetslivet. Översynen gäller bl.a. drogtest och andra medicinska kontroller. Utredningens resultat skulle ha redovisats senast den 1 april 2001 men tiden har, enligt uppgift, förlängts till slutet av det här året. Jag ser fram mot att utredningen kommer med förslag till regler och åtgärder som gör rättsläget tydligare än i dag och som tydliggör gränserna för vad som kan tänkas vara acceptabelt i förhållande till syftet med drogtest och till den personliga integriteten. Avslutningsvis finns det en hel del frågor som fodrar svar. · Vem äger min kropp? · Hur hanteras testresultaten efteråt? · Hur långt är steget från drogtest till DNA-test? · Hur ser rättstryggheten ut för den anställde och arbetssökande? Frågorna finns och måste ha godtagbara svar! Fru talman! I detta betänkande finns ett tillkännagivande på motion A208 - den andra motionen - av Bengt Silfverstrand och mig själv. Jag vill börja med att rikta ett varmt tack till utskottsmajoriteten för detta. talet inger stora bekymmer och utgör ett allvarligt hot mot den representativa demokratin. I flera valrörelser under 90-talet har det visat sig vara allt svårare för politiker att få komma till tals på arbetsplatserna. Beskrivningen återfinns i vår motion där vi tar upp det mer noggrant. Vi tar också upp den diskussion som förts sedan 1970-talet. Arbetsmarknadsutskottet har vid två tidigare tillfällen klart deklarerat sitt instämmande i våra tidigare motioner i samma ärende. Jag ser fram emot regeringens agerande i frågan med anledning av arbetsmarknadsutskottets förslag till kammaren. Jag konstaterar också hur de borgerliga partierna agerar även på denna punkt, och för övrigt hur de ser på hela arbetsrätten. Det skrämmer mig. Jag ska med glädje föra ut era borgerliga ställningstaganden till alla människor jag möter, inte minst till de fackliga organisationerna, för en diskussion och debatt om arbetsrätten.

Fru talman! Ronny Olander tog upp motion A715 angående drogtest i arbetslivet. Jag är medmotionär och vill endast komplettera det Ronny Olander sade lite ytterligare. Denna fråga handlar om rättssäkerhet, personlig integritet och behovet av regler och avgränsningar. Jag har en bekant vars son sökte arbete på ett statligt företag. Arbetets art var inte sådant att det hade med säkerhet eller människor att göra. Han blev kvar till den sista uttagningen. Då begärde arbetsgivaren att ett drogtest skulle göras på samtliga kvarvarande. Han vågade inte säga nej på grund av att han väldigt gärna ville ha tjänsten. Då kan man tala om frivillighet att drogtesta sig. Det blir faktiskt en form av tvång. Med dagens medicinska teknik kan man ur en blodsdroppe eller ett urinprov få reda på oerhört mycket om en enskild människa. Det kan gälla medicinering, förekomst av tillväxthormoner, narkotika, alkohol, graviditet, framtida sjukdomsrisker m.m. Man frågar sig hur tillförlitliga testen är. Hur är rättsläget för en anställd som kan mista sitt arbete eller inte erhålla en sökt tjänst om han eller hon vägrar genomgå test? En man fick av sin arbetsgivare veta resultatet av sitt drogtest. Några droger använde han inte, men han var enligt provsvaret gravid. Det var naturligtvis ett felaktigt svar han fått. Men varför hade man undersökt graviditet när det gällde ett drogtest? Den frågan hänger i luften. Vilka garantier har den enskilde för att prover och testresultat inte missbrukas? Det finns många frågor i detta ämne. Det är inte så att vi vill ha missbruk på våra arbetsplatser. Vi motionärer är av den åsikten att allt missbruk på arbetsplatsen måste åtgärdas. Många företag gör ett mycket bra arbete och tar tag i dessa problem och hjälper de anställda tillbaka till ett drogfritt liv. Visst kan drogtest användas, men under trygga former. Vi ser fram emot att den utredning som är tillsatt tar fram tydliga regler och åtgärder när det gäller just drogtest.

Fru talman! Jag tänkte börja med att sammanfatta min kritik mot utskottsbetänkandet. Den kan sammanfattas med att regeringen dröjer med förslag till en bättre kompetensutveckling för såväl individer som företag. Regeringen fördröjer en modern lärlingsutbildning. Regeringen vidmakthåller det statliga ägandet av Lernia. Det är helt oacceptabelt att inget remissförfarande har påbörjats angående utredningen om individuellt kompetenssparande, IKS Jag vill också säga att det cirkulerar en uppgift om att regeringen beslutat att ha en förenklad hearing om IKS-utredningen. Det skulle vara med en begränsad skara inbjudna. Om detta är sant, kan man fråga sig om det verkligen är i överensstämmelse med intentionerna i propositionshandboken eller vad som kan anses anständigt i en fråga av denna dignitet. Fru talman! När jag sagt detta kan jag också sammanfatta våra moderata ståndpunkter. Vi förordar en bred överenskommelse mellan de politiska partierna om hur ett framtida konto för individuell kunskapsutveckling ska utformas. Det gick att göra det med pensionssystemet. Det borde vara naturligt att göra det även i denna fråga. Det är också vår ståndpunkt att det ska vara en lärlingsutbildning värd namnet såväl inom gymnasiet som senare. Här finns mycket att lära av systemet med kvalificerad yrkesutbildning. Det systemet borde för övrigt fördubblas. Vi anser också att bibehållandet av statligt ägande av Lernia inte är försvarbart. Ägandet bör snarast avvecklas. Fru talman! I april 1998, dvs. för snart tre år sedan, stod den socialdemokratiska representanten Kristina Zakrisson i denna talarstol och avstyrkte alla motioner som berörde kompetensutveckling. Hon gjorde det med hänvisning till att en arbetsgrupp var tillsatt som skulle vara klar den 12 juni 1998. Denna grupp skulle lämna förslag till system för kompetensutveckling där statens insatser underlättar parternas ansvarstagande. I dag debatterar vi utskottets betänkande om kompetensutveckling där samtliga motioner om kompetensutveckling avstyrks med hänvisning till att frågor om bl.a. individuellt kompetenskonto bereds i Regeringskansliet. Regeringens handlingskraft är inte särskilt imponerande, för att uttrycka det försiktigt. Under tre år har inte regeringen kunnat få fram ett förslag, trots att så gott som samtliga partier anser det vara av största vikt. Fru talman! Vi i Moderata samlingspartiet har inte låst oss för något system utan är öppna för en diskussion när det gäller att utveckla individers och företags kunskap. Vår ståndpunkt är att individuella kompetenskonton är ett av många förslag som kan ge en friare och rörligare arbetsmarknad. För den enskilde kan detta innebära att denne stärker sin position på arbetsmarknaden genom att utveckla sin yrkesmässiga kompetens i linje med sina egna intressen, ambitioner och förutsättningar. Hon eller han kan uppnå en hög anställningsbarhet och därigenom få bättre förutsättningar att undvika arbetslöshet. Det kan också innebära att hon eller han kan öka karriärmöjligheterna eller förverkliga sig själv som egen företagare. Kunskapen i företaget är en självklarhet både för att bibehålla konkurrensförmåga och för att vidareutveckla verksamheten. Det är en kompetens som måste utvecklas av företaget. Det är en färskvara som ständigt måste förnyas för att företaget ska behålla sin vitalitet. För att svensk arbetsmarknad ska utveckla konkurrenskraft och individuell kompetens är det nödvändigt med ändamålsenliga ekonomiska villkor och incitamentsystem. Svenska skatter tar i dag i anspråk en så stor del av inkomsten att de flesta människor inte har råd att själva finansiera en egen kompetensutveckling. För att stimulera och bana väg för en ökad kontinuerlig kunskapsutveckling för såväl individer som företagare har vi förordat ett individuellt kompetenskonto. Vi begär i vår reservation att regeringen nu kommer med ett förslag. Det finns inte längre några ursäkter för att dra ut på tiden. Fru talman! I december 1999 tillsatte regeringen en särskild utredare för att lämna ett förslag till hur ett generellt system för individuell kompetensutveckling skulle kunna utformas. Utredaren lämnade sitt betänkande i december förra året. Efter vad jag har erfarit kommer eventuellt en proposition detta år. Enligt utredningen ska systemet startas den 1 januari 2002. Det verkar då rimligt att riksdagen har fattat beslut under hösten. Många av motionerna behandlar just att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag till individuella kompetenskonton. Vi önskar ett tillkännagivande till regeringen om individuellt kompetenssparande. Detta rätt försiktiga påpekande kunde inte utskottsmajoriteten svälja utan väljer ett bryskt avslag. Det fanns ingen vilja över huvud taget att diskutera yrkandena. Vi menar i vår reservation att det är hög tid för regeringen att återkomma med förslag till hur ett individuellt kompetenssparande ska kunna utvecklas. Är detta verkligen för mycket begärt? Skulle inte riksdagen kunna stå bakom ett sådant uttalande? Det har nu gått två månader sedan utredningen presenterades. Regeringen sölar som vanligt, och ännu har inte någon remiss sänts ut till berörda. Jag ser mycket allvarligt på det här. Det bekräftar de rykten som nu florerar att regeringen inte avser att sända ut utredningsförslaget på remiss. En förenklad hantering med hearing tycks tillfredsställa regeringen. Regeringen avser t.o.m. att endast inbjuda en begränsad skara i förhållande till det antal remissinstanser som fick svara på utredningens delbetänkande. Enligt min mening är det av största vikt att förslaget får en grundlig remissbearbetning. Därefter borde det vara föremål för partiöverläggningar innan riksdagen fattar beslut. Propositionshandboken behandlar beredningskravet i 7 kap. 2 § regeringsformen. Jag citerar: "Vid beredning av ett regeringsärende skall behövliga upplysningar och yttrande inhämtas från berörda myndigheter. I den omfattning som behövs skall tillfälle lämnas sammanslutningar och enskilda att yttra sig. Alla komplicerade lagstiftningsärenden skall regelmässigt föregås av remissbehandling." Individuella kompetenskonton är minst sagt ett sådant komplicerat ärende. Nitton olika lagar berörs. Det finns visserligen utrymme för ett förenklat förfarande med remissmöten som kan användas i undantagsfall. Jag tycker dock att det vore mycket olyckligt om regeringen väljer detta sätt. Ska individuella kompetenskonton införas är detta ett långsiktigt system som måste vara väl förankrat och som måste ta hänsyn till många intressen. Detta kan bäst göras genom att de som är berörda får möjlighet att skriftligen redogöra för sina ståndpunkter. Utredningen har visserligen haft en remissomgång på ett delbetänkande i maj 2000. Detta kan, enligt min mening, inte ligga till grund för ett förenklat förfarande. En fullständig remissomgång är i ett ärende av denna dignitet det enda anständiga. Nu ställer jag frågan till Laila Bjurling: Räcker en förenklad hearing eller vill Laila Bjurling, som jag, att också organisationer som LO, TCO eller olika företagsorganisationer ska få avge ett skriftligt remissunderlag? Jag vore tacksam för ett svar på den frågan. Fru talman! En fråga som har diskuterats under mycket lång tid är införandet av lärlingsutbildning. Inte särskilt överraskande blir utskottsmajoritetens svar att frågan är under beredning i Regeringskansliet. En arbetsgrupp har arbetat med frågan och kom med en rapport i oktober 2000. Jag frågar Laila Bjurling: När kommer ett förslag? Utskottsmajoriteten hänvisar till att en försöksverksamhet pågår. Tyvärr är modellen ett misslyckande, och ett förlängande av den skulle med stor sannolikhet innebära att en fungerande lärlingsutbildning än en gång läggs åt sidan. Det är inte acceptabelt. Ska en modern lärlingsutbildning komma till stånd behövs ett ömsesidigt intresse från såväl skola som företag. Detta brister i försöksverksamheten. Reglerna måste dessutom medge flexibilitet och mångfald när det gäller formerna för utbildningen. Det som är rätt i en bransch kan vara fel i en annan. En ny modell förutsätter även att de ekonomiska villkoren för skolor och företag är rimliga. De förslag som vi har redovisat i en motion av Beatrice Ask m.fl. innebär en betydande liberalisering av lärlingsutbildningen. Jag vill även i detta sammanhang ta upp frågan om den kvalificerade yrkesutbildningen. Det finns i dag behov av en tredubbling av platserna i förhållande till vad som finns. Vi har förordat en fördubbling av platserna. Detta borde regeringen ta till sig. Laila Bjurling kan ju vidarebefordra detta när ingen minister är här. Avslutningsvis vill jag betona en fråga vi har hävdat under lång tid: avveckling av det statliga ägandet i Fram till 1986 byggde arbetsmarknadsutbildningen på ett delat huvudmannaskap mellan Arbetsmarknadsverket och Skolöverstyrelsen. Denna organisation övergavs 1986 bl.a. på grund av en oklar rollfördelning. I stället bildades AMU-gruppen som en egen intäktsfinansierad uppdragsmyndighet. Arbetsmarknadsverket övergick sålunda från att ha varit producent av utbildningen till köpare av densamma. Den 1 Vi i Moderata samlingspartiet har vid återkommande tillfällen redovisat vår syn på staten som ägare till affärsdrivande företag. Även om ambitionen är att företagen ska drivas efter strikt kommersiella principer blir ett statligt ägarskap svårt att förena med en sund och rättvis konkurrens. Ägarförhållandet i ett utbildningsföretag av Lernias slag utgör i det avseendet inget undantag. Ett marknadsförhållande som bygger på att staten är en dominerande faktor på en marknad på vilken staten själv utgör en dominerande köpare är i längden ohållbart. Än mer markant blir detta när statliga Lernia nu även konkurrerar på personaluthyrningsmarknaden. Lernia får gärna ha kurser i friskvård och kostråd eller presentera "guldkockens vinnande recept", men företaget bör göra det utan statligt ägande på en konkurrensutsatt marknad. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga moderata reservationer men yrkar för tids vinnande bifall endast till reservation 1.

Fru talman! Ej bättre börda man bär i livet än kunskap mycken - så skrev man i Havamal på 1200 talet, och det är en sanning som äger giltighet in i ett nytt årtusende. I dag är vi politiskt tämligen överens om att bygga ett nytt system för kunskapsinhämtande. Det får betecknas som ett trendbrott. Det är ett system som ska möjliggöra och vara en del i det livslånga lärandet. Det är inte bara bra - det är nödvändigt, dels med tanke på den snabba halveringstid som adekvat yrkeskunskap i dag har, dels för att ge människor nya chanser hela livet till utveckling och utbildning. Det kan synas som dålig planering att ödsla en riksdagsdebatt i ett läge när ett utredningsförslag snart ska sammanställas och bli en proposition i Regeringskansliet. Men eftersom jag är obotlig optimist ser jag det här som ett tillfälle att få skicka med synpunkter in i det arbetet. Jag beklagar att ministern inte i dag heller har bemödat sig om att komma för att hämta in de synpunkterna. Fru talman! Det har alltid funnits ett intimt samband mellan kompetens och tillväxt. Där det har funnits kunniga och duktiga yrkesutövare har det också gjorts affärer. Den högsta tillväxten i Sverige under 1990-talet ägde inte rum, som man kan tro, i Stockholmsregionen utan faktiskt i Gnosjöregionen, trots att den formella utbildningsnivån där är låg. Men där finns ett gediget praktiskt kunnande och det som vi kallar kompetens. Låt oss i dag när vi debatterar kompetens inför framtiden inte glömma att det faktiskt finns flera ingångar för kompetenshöjning, både praktisk och teoretisk utbildning. Bägge kommer att behövas också i framtiden. Kontinuerlig utbildning förutsätter god tillgång till utbildningsplatser över hela landet. Människor som lever med familjeansvar kan förena exempelvis dagisinlämning med studieliv, om den geografiska närheten finns. Det regionalpolitiska perspektivet måste därför vara närvarande när vi diskuterar kompetensutvecklingsfrågor. Det är därför positivt att vi har fått fler högskolor och ett decentraliserat högskoleväsende. De kvalificerade yrkesutbildningarna har växt som svampar ur jorden, och de måste fortsatt ha en decentraliserad organisation. När de nu permanentas vill vi kristdemokrater att de får beteckningen yrkeshögskolor. Majoriteten har i det förslag som vi gick igenom förra veckan föreslagit att man ska ha högskolebehörighet också för de kvalificerade yrkesutbildningarna. Vi kristdemokrater menar att detta är felaktigt tänkt. I dag sker en grov misshushållning med ungdomar som får gå ut grundskola och gymnasieskola med en Icke godkänd-stämpel, trots att många av dem skulle ha haft möjlighet att inhämta viktiga och tillräckliga kunskaper för livet och för arbetslivet, om de hade fått en mer praktisk utbildning. Det är därför som vi sedan lång tid tillbaka har slagits hårt för att få till stånd en lärlingsutbildning. Vi måste bejaka olika människors olika sätt att lära. Detta gäller också utbildning som ska förvärvas mitt i livet. Majoriteten vill enligt utredningens förslag uppenbarligen fortsätta att stänga ute alla dem som inte har uppnått högskolebehörighet också från vidareutbildning. Det är att skapa verkliga klassklyftor på arbetsmarknaden. Det är dags att tänka om - innan propositionen om kompetenskonto eller utbildningskonto läggs fram. Fru talman! Lil Ljunggren-Lönnbergs förslag till individuella kompetenskonton finns nu för handen. Jag kan bara instämma i Patrik Norinders tidigare inlägg vad gäller att ett remissförfarande självfallet bör genomföras. Visst måste det vara lite snöpligt för regeringen att det har tagit så lång tid att få fram ett utredningsförslag, med tanke på att pengarna har legat och skvalpat i budgeten sedan år 2000. I två år har de skvalpat runt där utan att komma till användning. Det måste vara genant, och kanske är det anledningen till att remissförfarandet nu verkar ställas in. Det vore intressant att få ett besked om detta från Laila Bjurling. Det är för övrigt en hel del som skvalpar runt i Näringsdepartementet. Vi kristdemokrater har sedan lång tid tillbaka haft ett färdigt förslag till det som vi kallar utbildningskonto. Vi kallar det utbildningskonto just därför att pengarna ska användas till utbildning. Kompetens menar vi att man skaffar sig överallt, också på arbetsplatsen och framför TV:n. Det är olyckligt att utredaren har valt beteckningen kompetenskonton. Min förhoppning är att propositionen kommer att innehålla ett annat förslag till namn. Det är bra att utredningsförslaget är flexibelt för den enskilde. Man kan välja belopp, man kan välja förvaltare av kontot, man kan välja när i livet man tar ut från det osv. Jag önskar att samma flexibilitetstänkande hade funnits i huvudet hos regeringen också när den hade utformat familjepolitiken. Då hade föräldrarnas val kunnat stödjas i stället för att som nu styras. Möjlighet att avsätta löneutrymme till vidareutbildning med ett av staten subventionerat skatteavdrag stärker också den som har blivit äldre på arbetsmarknaden. Här kan man fylla på med färskvara. Många välutbildade med hög lön kommer att använda sig av den här typen av kompetenskonton. Systemet finns för övrigt redan i dag inom försäkringsbranschen. Däremot är det inte lika attraktivt för den med låg utbildning, som ju ofta också har låg lön. Då lever man med snäva marginaler, har nog med att få lönen att räcka till mat, bostad och kläder och har inte alltid råd att tänka på framtiden och studier. De 2 500 kr som utredaren nu föreslår ska utgöra grundplåt för dessa gör förmodligen ingen skillnad, särskilt inte när de kombineras med krav på tolv månaders insättning på kontot. Anser majoriteten att det framlagda utredningsförslaget är till fyllest för att stimulera dem som har låg inkomst till vidare studier? Fru talman! Önskvärt är att också arbetsgivaren skjuter till medel för att kontot ska växa snabbare. Då gäller det att skapa incitament för att så ska ske. Detta tycker vi saknas i utredningsförslaget. Visserligen har man sedan det första delbetänkandet kom lagt till en avdragsrätt om 10 procentenheter på arbetsgivaravgiften på lönesummor som avsätts. Det innebär i praktiken 100 kronors rabatt på en avsatt tusenlapp, jämfört med med kostnaden för 1 000 kr i utbetald löneförhöjning. - Alltid något, men inte tillräckligt. Utredningen föreslår att arbetstagaren ska ha bestämmanderätt över kontot, också över den del som avsätts av arbetsgivaren. Det är inte rimligt att begära att en företagare inom metallbranschen ska vara med om att bekosta studier i t.ex. konsthistoria. Det är inte troligt att han vill det. Det gäller åtminstone inte för en liten arbetsgivare, alltså ett företag där utbildningsbehovet är störst. Kristdemokraterna menar att den enskilde självklart förfogar över den egenavsatta delen i ett utbildningskonto. Den delen följer naturligtvis arbetstagaren mellan olika arbetsgivare. Men den del som arbetsgivaren avsatt måste han eller hon också få ha ett medinflytande över. Vi menar att ett samråd bör ske mellan parterna. De pengar som avsätts av arbetsgivaren bör inte följa individen utan få stanna i företaget. Vi tror att det här är viktigt för att man ska kunna optimera de resurser som avsätts för utbildningsinsatser i samhället. Då måste starkare incitament skapas, så att också de små företagarna tycker att det är mödan värt att avsätta pengar för utbildningsinsatser. Min fråga till Laila Bjurling är: Är majoriteten beredd att titta på det här? Med tanke på att det inte ska vara något remissförfarande antar jag att det finns ganska många färdiga förslag från majoriteten, därav mina frågor. Fru talman! Jag står självfallet bakom båda våra reservationer men nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 3, där kristdemokraternas förslag till utbildningskonto finns specificerat.

Fru talman! Strukturomvandlingen i näringslivet ställer långtgående krav på arbetskraftens kompetens. Det handlar om såväl breda som specialiserade kunskaper och färdigheter men kanske framför allt om att kunna inhämta nya kunskaper när villkoren ändras och tekniken utvecklas. Det finns i dag redan behov av återkommande fort och vidareutbildning, och det behovet kommer säkerligen att öka. Utbildningssystemet har som främsta uppgift att ge en bra grund för fortsatt livslångt lärande och ska ses som en investering för framtiden. Då räcker det inte med åtgärder som inte leder till jobb och som den arbetssökande upplever som bortkastade. Vi hade en tid då vi talade om att hela samhället led av något som skulle kunna kallas för åtgärdsfrossa. Arbetsmarknadspolitiken har tidigare under många år varit inriktad på att förse de stora industrierna med mer eller mindre utbytbar arbetskraft. En följd av ökade krav i det framväxande kunskapssamhället är att krav i dag ställs på andra kunskaper och personliga färdigheter. Det handlar inte minst om den kommunikativa förmågan. Det spelar helt enkelt stor roll vem man anställer. Arbetsmarknadspolitiken måste läggas om och inriktas på den faktiska arbetsmarknad som nu växer fram. Fru talman! Jag tror att en ny arbetsmarknad rätt hanterad kan ge en ny och större tillfredsställelse för de arbetssökande och de verksamma i detta arbetsliv. Den tekniska utvecklingen och nya förutsättningar på den internationella marknaden gör att planeringshorisonten krymper. Arbetsgivare kan i mindre utsträckning än tidigare bedöma det framtida behovet av arbetskraft. En följd av detta är att de lediga jobb som anmäls till arbetsförmedlingen i mycket stor utsträckning är tidsbegränsade. Folkpartiet har ansett att kompetensutveckling är en viktig fråga. Vi har tidigare föreslagit att man ska kunna ta ut något som vi kallar för friår mitt i livet för att fortbilda sig. Fortbildningens roll är förmodligen underskattad. Jag hörde t.ex. förre finansministern Allan Larsson, som verkat bl.a. i Europeiska unionen, i ett föredrag säga att under en tioårsperiod torde 80 % av den aktiva arbetskraften få en fortbildning. Problemet, sade han, var att kanske bara 15-20 % var beredda att gå in i ett sådant förändringsarbete och utvecklingsarbete av den egna kompetensen. Strukturomvandlingens krav på arbetskraftens kompetens är mycket hög, som jag sade. Specialiseringen i kunskaperna är nödvändig. Det är viktigt att nya kunskaper kan inhämtas när villkoren i arbetslivet ändras och ny teknik utvecklas. Behovet av fortoch vidareutbildning är stort, och det kommer sannolikt rentav att kunna accelerera. Jag anser att möjligheten till kompetensutveckling är en viktig fråga och föreslår att förutsättningarna skapas för att arbetstagare ska kunna göra ett uppehåll mitt i livet för att kunna fortbilda sig. Det här bör regeringen beakta när den bearbetar en sådan här fråga. Folkpartiet anser alltså att fortbildningen är mycket angelägen. Det är bråttom, fru talman!

Fru talman! Det finns ett uttryck som används väldigt ofta, och som ibland känns lite uttjatat och nästan larvigt i all sin enkelhet. Det är uttrycket "personalen är vår största resurs". Anledningen till att jag tycker att det känns till intet förpliktande är att det ofta bara är ord, men inte visar sig i det dagliga livet. Varje anställd är en stor investering för företaget, förvaltningen eller vilken arbetsgivare det än är. Men hur vårdas den investeringen? När investeringen gäller dyra maskiner så finns det alltid en plan för underhåll och skötselanvisningar, men så är det inte alltid när det gäller människor. Den tillgängliga statistiken visar att kompetensutveckling i form av personalutbildning är mycket ojämnt fördelad. Under första halvåret år 2000 deltog 40 % av alla förvärvsarbetande i någon form av personalutbildning. Omvänt kan man säga att 60 % av alla förvärvsarbetande inte fick en endaste timmes utbildning - 60 %! Bearbetar man dessa siffror, som LO har gjort, så visar det sig att det är nästan dubbelt så vanligt att SACO-medlemmar deltar i personalutbildning som att LO-medlemmar deltar. Det visar sig också att företagets storlek har stor betydelse. Anställda vid företag med färre än tio anställda får mindre än hälften så mycket utbildning som anställda i större företag. Det är utan tvekan så att den som redan är välutbildad får mer personalutbildning än den som är lågutbildad. Skulle vi dessutom granska de deltidsanställdas och korttidsanställdas andel av personalutbildningen så är jag övertygad om att siffrorna skulle förskräcka. Jag tycker att det är märkligt att arbetsgivarna inte är mer angelägna om att se om sitt hus. Vi vet att det inom en relativt kort tid kommer att bli brist på arbetskraft inom en mängd olika branscher. Då duger det inte att låta de anställdas kunskaper bli gamla och oanvändbara. Det kommer inte att finnas en stor, välutbildad arbetskraftsreserv att ta till när kompetenskraven förändras. Jag pratade med en fackligt förtroendevald som arbetade med uppsökande verksamhet inför Kunskapslyftet. Han hade en mycket bra fråga som han ställde till de anställda när de diskuterade utbildningsbehovet. Frågan lyder: Om du skulle söka ditt jobb i dag, skulle du då få det? Många av de tillfrågade var dessvärre tvungna att besvara frågan med nej. Här borde parterna på arbetsmarknaden ha en stor gemensam uppgift att ta sig an. Även om arbetsgivaren har ansvaret för att de anställda får den fortbildning och vidareutbildning som behövs för yrket och den fortsatta anställningen så ligger det allra största ansvaret för en välutbildad arbetskraft på samhället. Grunden för ett utvecklat samhälle med god tillväxt i ekonomin är välutbildade människor. Historiskt har vi socialdemokrater alltid fört en hård kamp för rätt till utbildning - en kamp för att alla människor ska få tillgång till kunskap och utbildning. Det är ett enormt resursslöseri att inte ta vara på alla människors vilja och förmåga till utbildning och kompetensutveckling. Inte minst visar den samhällsutveckling som jag redan har nämnt, den kommande arbetskraftsbristen, att alla behövs och måste tas till vara. Det kräver att samhället tar ett stort ansvar för att den generella och allmänna utbildningen är av hög kvalitet och att den är tillgänglig för alla. "Tillgänglig för alla" betyder inte bara formell rätt att söka och delta i utbildningen. Det betyder bokstavligt talat att alla, även människor med funktionshinder, ska kunna ta sig in i lokalerna och delta i utbildningen. Det betyder också att det måste få vara tillåtet att lära sig i olika tempon och på många olika sätt. Det är det reguljära utbildningsväsendet som ska tillgodose individens grundläggande utbildning från det första året i förskola och ända upp till högskolestudier. Då måste individen få delta utifrån sina förutsättningar och på sina villkor. Ett levande och utvecklat samhälle kräver också återkommande chanser till utbildning i vuxen ålder. Det är inte säkert att du vet precis vad du vill när du ska välja inriktning redan i unga tonår. Det måste vara möjligt att ändra sig i vuxen ålder. Du kanske var skoltrött i tonåren och inte orkade engagera dig i en längre utbildning. Då ska du också få nya chanser senare i livet. Utvecklingen och förändringen i samhället och i arbetslivet går så snabbt i dag att de flesta av oss får räkna med att byta yrke ett flertal gånger under vår verksamma tid. Då är samhällets satsningar på vuxenutbildningen av avgörande betydelse. Då handlar det inte bara om utbudet av utbildningar, utan också om den lagstadgade rätten att vara tjänstledig från arbetet för att delta i utbildning och de möjligheter till försörjning under studietiden som samhället erbjuder. Det livslånga lärandet borde vara en realistisk möjlighet för alla. I det sammanhanget vill jag understryka vikten av den stora satsning som riksdagen gör på arbetsmarknadsutbildning och på Kunskapslyftet. För att förebygga flaskhalsar i arbetslivet och för att undvika arbetskraftsbrist så långt det går måste de lediga jobben och de arbetslösa människorna passa ihop. I det sammanhanget blir arbetsmarknadsutbildningen ännu viktigare framöver. Redan nu utbildas många arbetslösa till bristyrken inom vården, IT, pedagogik osv. Men ibland kan det vara lämpligt att även låta redan anställda få delta i en bristyrkesutbildning. Försök med detta har gjorts och håller på att utvärderas av departementet. Fru talman! För oss socialdemokrater är det självklart att samhället ska erbjuda en bra utbildning till alla från förskolan till högskolan. De arbetslösa ska erbjudas arbetsmarknadsutbildning för att bli attraktiva på arbetsmarknaden, vuxenutbildningen ska ge alla chansen till det livslånga lärandet och parterna på arbetsmarknaden bör ha ett gemensamt intresse av att se till att alla anställda får utveckla sin kompetens i arbetet. Som ett komplement till detta och som, kan man säga, grädde på moset vill vi också ytterligare underlätta för individen att kompetensutvecklas i vuxen ålder. Därför har riksdagen avsatt pengar i budgeten för år 2000 och år 2001 för att stimulera till individuell kompetensutveckling. Men hur de pengarna ska användas vet vi ännu inte. En utredning har lagt fram förslag om ett individuellt kompetenssparande som innebär att både de enskilda anställda och arbetsgivaren får viss stimulans att avsätta pengar till kompetensutveckling. Utredningen bereds inom Näringsdepartementet och utskottet vill inte i dag ta ställning till detta, utan avvaktar en eventuell proposition i ärendet. För oss socialdemokrater är det av största vikt att ett kommande system är rättvist i ett fördelningspolitiskt perspektiv och att det medverkar aktivt till det livslånga lärandet. Det livslånga lärandet betyder inte alls bara formell utbildning.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

Fru talman! Jag ställde i mitt anförande en fråga till Laila Bjurling vad hon ansåg vara rätt, om utredningens förslag ska gå på remiss eller om det enbart ska vara en hearing. Laila Bjurling har nu haft en timme på sig att fundera på den frågan. Jag skulle gärna vilja ha ett svar. Anser Laila Bjurling att utredningens förslag ska gå ut på en stor, bred remissomgång, eller anser hon att det bara ska vara en hearing? Laila Bjurling har talat så väl om utbildningens välsignelse och betydelse - någonting som vi alla håller med om och som vi alla har sagt i våra anföranden. Jag kan då meddela att näringslivet satsar mer än vad gymnasier och grundskola gör. Man satsar ungefär 50 miljarder i kompetensutveckling. Vidare tog Laila Bjurling fram att en SACO medlem utnyttjar utbildningsmöjligheten mer än en LO-anställd. Jag förstår det. Den LO-anställde, med en lägre inkomst, har svårare att få möjlighet att kompetensutveckla sig. En stor del av orsaken till det är skattesystemet. Efter skatt finns det inte mycket kvar att öka kompetensen med. Därför är det viktigt att vi nu får någon form av möjlighet för alla att kompetensutveckla sig. Individuella kompetenskonton är en möjlighet. Regeringen har dragit på den här frågan under många år, och det är synd att det inte har kommit något förslag än.
Fru talman! Patrik Norinder sade en hel del i sitt anförande, bl.a. i fråga om remiss eller ej. Det är regeringens fråga. Jag tänker inte här lägga mig i hur regeringen behandlar den frågan. Om man följer regeringsformen eller inte får visa sig sedan, men jag känner mig ganska trygg och övertygad om att regeringen kommer att följa regeringsformen, som Patrik Norinder tidigare läste högt ur. Patrik Norinder sade också i sitt anförande att vi har jobbat i många år med det här, och han tog upp en diskussion om att redan 1998 hade Kristina Zakrisson sagt att en utredning pågick. På Patrik Norinder lät det som om ingenting hade hänt sedan 1998. Hade han läst utskottets betänkande skulle det ha framgått med all önskvärd tydlighet att det har kommit förslag och beslut efter utredningen 1998, nämligen om Även om det är så att näringslivet satsar 50 miljarder - jag har ingen anledning att betvivla den summa som Patrik Norinder tar fram - är den ojämnt fördelad. Det var det mitt anförande gick ut på. De flesta människor får ingen som helst utbildning i sitt yrke, och det har inte ett dugg med skatten att göra. Det beror på att arbetsgivarna inte satsar på alla grupper. 60 % av de anställda fick inte en enda timmes fortbildning i sitt jobb.
Fru talman! Det är anmärkningsvärt om Laila Bjurling tror att jag inte har läst utskottets betänkande. Det var en rätt onödig kommentar. Fortfarande anser jag att Laila Bjurling är mig svaret skyldig på frågan om hon anser att det bästa är att ha en bred remissomgång. Laila Bjurling är Socialdemokraternas talesman i den här frågan och borde kunna ta ställning till det, inte bara hänskjuta till regeringen. Det är en oerhört viktig fråga om vi ska få en bred remissomgång. Att försöka gena och bara ha en hearing i ett så här stort och viktigt ärende är inte acceptabelt. Det borde Laila Bjurling åtminstone kunna ha någon åsikt om. Att bara stå här och säga att hon hänskjuter till och litar på regeringen är inte tillfredsställande. Jag vill fortfarande ha svar på frågan: Vad tycker Laila Bjurling? Vad tycker den socialdemokratiska gruppen att man ska ha? Är det riktigt att ha den breda remissomgång som man kan fordra i ett så här komplicerat ärende? Var snäll och svara mig på den frågan!
Fru talman! Jag kan återigen konstatera att Patrik Norinder ägnar sig mer åt vad regeringen ska göra än vad riksdagen ska göra. Jag står här som representant för den socialdemokratiska riksdagsgruppen i den här frågan. Regeringen har på sitt ansvar att lägga fram förslag till riksdagen i den här frågan om den finner det lämpligt. Vi kan inte tvinga den att göra det utifrån en utredning. Jag vet inte varifrån Patrik Norinder får sina uppgifter. Såvitt jag vet är det inte alls beslutat och klart än om det ska bli en remiss eller en hearing och vilka som i så fall ska vara med. Men vi kan konstatera att det delbetänkande som utredningen om det individuella kompetenssparandet har lämnat ifrån sig har varit ute på en väldigt bred remiss. Därmed inte sagt att jag tycker att det räcker - det tar jag inte ställning till i dag. Det har varit en mycket bred remiss, och alla har haft chansen att tala om vad de tycker i den frågan. Därefter har utredningen kommit med ett slutbetänkande där man har tagit hänsyn till de inkomna svaren från remissinstanserna. Såvitt jag vet kommer regeringen att bestämma sig i nästa vecka hur man ska gå vidare i den här frågan.

Fru talman! Politikerområdena är ju bredare än vad man kan tro, och mycket hänger ihop. Jag kan ge Laila Bjurling rätt i att välfärd och god tillväxt hör samman. Det förutsätter också mycket kunniga medarbetare, och därför blir utbildningsfrågorna viktiga. Nu sade Laila Bjurling att lika och, förutsatte jag, rättvis utbildning från förskola till högskola är självklart för socialdemokraterna. Då reser sig frågan om det är bra. Grundskolan är i någon form av kris. Det går ut alltför många som inte har klarat normalkursen. Gymnasiekurserna är enligt min mening väl fyrkantiga. Det är denna likriktning som gör att vi får de många skoltrötta som jag förstod att också Laila Bjurling kände bekymmer för. Jag tror att det vore bra med en flexibilitet på gymnasieskolan som innebar att man skulle kunna få vänta in en komplettering genom att komma ut i arbetslivet ett tag. Då tror jag att många upplever att de behöver en förnyad fortbildning och att de behöver komma längre. Jag skulle vilja efterlysa att man från socialdemokratiskt håll på en rad goda bevekelsegrunder öppnar för en större flexibilitet när det gäller både skolområdet och fortbildningsområdet.
Fru talman! När vi pratar om flexibilitet i utbildningsväsendet har jag svårt att se vad Elver Jonsson egentligen menar. Vad är det som brister i flexibiliteten i dag? Vilka hinder finns det för flexibiliteten? Vi kan titta t.ex. på alla utbildningar som har getts i olika former i Kunskapslyftet. Det finns inga gränser för flexibiliteten. Det gäller tiden utbildningen är förlagd till. Det gäller innehållet. Det gäller pedagogiken. Det gäller metodiken. Man kan räkna upp precis vad som helst. Det finns hur många alternativ som helst, och tusen blommor blommar inom Kunskapslyftet. Det finns inga formella hinder. Jag är medveten om att det i vissa fall fordras mycket mer fantasi av de inblandade - både av lärare, skolpolitiker och rektorer, t.ex., som bestämmer i skolväsendet. Men de formella hindren finns inte. Vill man på något sätt vara flexibel och hitta nya metoder och nya pedagogiker är det väldigt välkommet.
Fru talman! Det är som Laila Bjurling säger; det finns inga formella hinder. Men jag uppskattar att hon säger att vi ändå borde släppa loss lite större fantasi, för att travestera "Släpp fångarne loss, det är vår". Mångfalden är en god liberal tanke som jag hyllar. Laila Bjurling undrar vad jag menar med brist på flexibilitet. Jag tror t.ex. att gymnasieskolan har alltför lite av yrkesförberedande inslag, som gör att den blir alltför teoretisk. Det gör att många avnämare sedan mycket snabbt måste se till att få till stånd en kompletterande utbildning, så att den anställde ska kunna gå in i de befattningar där utbildning krävs. Jag hör ofta socialdemokrater - också Laila Bjurling - säga att man ska avvakta en utredning. Jag tycker, fru talman, att det vore bra om våra utskott och därmed riksdagen gav tydligare principiella signaler som kunde bli till vägledning också för en regering som vi i och för sig kan hysa respekt för. När det gäller den mycket omtalade remissfrågan i denna debatt tror jag att en klok slutsats från regeringen vore att man ska låta det bli en rejäl remissrunda.
Fru talman! Vad det gäller den flexibilitet som finns i gymnasieskolan kan jag hålla med Elver Jonsson till viss del: Det kunde vara lite mer fantasi, lite roligare, lite mer idéer. Däremot håller jag inte med om att den inte är yrkesförberedande. Det beror ju alldeles på vilka utbildningar vi tittar på. Det finns mängder av utbildningar inom gymnasieskolans ram som är direkt yrkesförberedande och där man, naturligtvis efter en sedvanlig inskolningstid i yrket, kan sätta i gång och jobba självständigt ganska snabbt. Det finns också exempel på ganska många utbildningar där man numera jobbar tillsammans från näringslivet och gymnasieskolan för att se till att ge eleverna så god förberedelse de någonsin kan få innan de kommer ut till det självständiga arbetet i arbetslivet. Vi har också den nya kvalificerade yrkesutbildningen, som vi har pratat om tidigare i dag. Där är det ju väldigt tajt mellan näringslivet och utbildningsanordnarna. Visst finns det många sådana exempel, men jag välkomnar gärna ännu fler. Det är ingen tvekan om det.

Fru talman! Det här betänkandet behandlar ett antal motioner som tar upp frågan om kompetensutveckling i arbetslivet. Motionerna är vid det här laget ganska gamla. De härrör sig från 1998, 1999 och 2000. Samtliga motioner avslås mot bakgrund av det arbete som redan pågår inom Regeringskansliet. Jag ska inte här kommentera de motioner som föreligger till behandling på annat sätt än att jag noterar att vi som parti står bakom utskottets förslag till avslag. Vänsterpartiet har inte några egna motioner som behandlas i det här betänkandet. Det innebär dock inte att vi inte skulle ha någon uppfattning i denna fråga. Vänsterpartiet har satt särskilda avtryck i kompetensutvecklingsfrågan bl.a. på det sätt som vi kan läsa om just i det här betänkandet, nämligen skatteväxling för kompetensutveckling. Vänsterpartiet kommer även fortsättningsvis att på olika sätt arbeta för att nödvändiga resurser skapas i samhället för detta ändamål. Varför är det då så viktigt med kompetensutveckling? Svaret är naturligtvis givet. Man kan formulera svaret på det sätt som görs i betänkandet. Man kan också säga att det handlar om vår fortsätta existens som välfärdsnation. Man kan också säga att kompetensutveckling är ett viktigt inslag i en arbetslöshetsförebyggande politik. Man kan även säga att det handlar om en väsentlig del i fördelningspolitiken, då det ingår som ett led i det livslånga lärandet för att åstadkomma det som arbetarrörelsen definierar som det goda livet. En del av de här sakerna är vi i kammaren kanske överens om, andra inte. Det är viktigt att samhället har kraft att forma en politik som understöder det livslånga lärandet i olika former - genom att tillskapa ekonomiska resurser, genom annan lagstiftning som möjliggör tjänstledighet för förkovran och t.o.m. för att prova andra jobb. Det handlar alltså om att samhället formar en arbetsrättslig lagstiftning som är produktiv för kompetensutvecklingen i stort. Det kan också innebära att man begränsar eller omöjliggör det som nu börjar uppstå på arbetsmarknaden, nämligen att äldre arbetstagare sägs upp från sina arbeten som de haft under många år enbart för att arbetsgivarna tycker att de inte har rätt kompetens. Vi skulle i det här sammanhanget också kunna föra ett resonemang, precis som Laila Bjurling tidigare gjorde, om den ojämlika fördelning av resurser för kompetensutveckling som bl.a. LO redovisat. Utan tvekan är det så att LO-medlemmar får mindre än andra grupper, och inom LO-gruppen är det kvinnorna som får absolut minst. Man kan ställa frågan: Varför är det så, och vad kan vi göra åt det här förhållandet? Vad vi kan konstatera är att det inte löses genom ett marknadsekonomiskt tänkande. Då lägger jag också in ett tänkande som baseras på diverse laborationer med skattenivåer. Kompetens och kompetensutveckling handlar inte enbart om teoretisk kunskap. Det handlar också om praktisk kunskap, men även om social kompetens och kompetensutveckling. Arbetslivet handlar i stor utsträckning i dag om kollektiva insatser för att nå vissa givna målsättningar. Det handlar alltså om att grupper av människor presterar någonting gemensamt. Hur utvecklar vi den kunskapen och den förmågan? Som en brist på social kompetens kan det anses vara som vi de senaste dagarna har läst om i tidningarna, nämligen att unga kvinnor av sina eventuellt blivande arbetsgivare tvingas skriva på kontrakt där de under ett visst antal år förbinder sig att inte skaffa barn. Det goda livet, eller det goda arbetet, förutsätter givetvis någon form av harmoni i tillvaron. Då kan det inte vara acceptabelt med arbetsgivare som lägger sig i den enskildes familjebildning. Detta är också en fråga om social kompetens. Har sådana arbetsgivare ett tillräckligt mått av social kompetens? Svaret är givetvis nej. Dessvärre är det knappast heller att betrakta som tillväxtbefrämjande. Fru talman! Vi kan alltså konstatera att frågan om kompetensutveckling tangerar många områden i samhället, inte enbart frågan om teoretiska kunskaper och kompetenskonton utan också frågan om sociala kunskaper. Vi kan också konstatera att det är många aktörer som har ett ansvar för det här området. Vi som beslutsfattare har att stifta lagar om t.ex. arbetsrätt, tjänstledighet och annan ledighet men också att ställa nödvändiga ekonomiska resurser till förfogande för olika former av utbildningsalternativ och även bra studiefinansieringssystem. Arbetsmarknadens parter har ansvaret för att skapa avtal och regelverk som garanterar personalen en nödvändig, kontinuerlig kunskapsinhämtning och att den kommer alla till del. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet. Jag konstaterar också att jag i förhållande till planeringen har sparat tid så att personalen får sluta aftonen något tidigare.

Fru talman! Jag skulle vilja ta upp frågan om remissförfarandet på utredningen om individuellt kompetenssparande. Socialdemokraternas representant sade att det inte var bestämt än i regeringen hur detta ska gå till - om det ska bli en hearing eller om det ska bli ett remissförfarande som är betydligt mer omfattande. Enligt mina uppgifter har man redan fattat beslut, men desto bättre om man inte har gjort det. Hur ställer sig Vänsterpartiet till den här frågan? Vi har här hört en rätt bred uppfattning om att man tycker att det vore olyckligt om det inte blir det breda remissförfarande som en sådan här stor fråga fordrar. Det är enligt utredningen 19 lagförslag som ska behandlas, och detta tänkte man alltså fuska undan med en enkel hearing från regeringens sida. Hur ställer sig Carlinge Wisberg till den här frågan?
Fru talman! Som Patrik Norinder väl känner till har jag inte något behov av att agera försvarsadvokat för regeringen. Jag kan väl hävda en rent principiell uppfattning i frågan. Den är ganska enkel. I min värld tycker jag att om man ska fatta beslut i olika frågor är det viktigt att också se till att det finns ett så rejält underlag som möjligt för ett ställningstagande. Om det kräver ett remissförfarande, ska det naturligtvis göras. Om det inte kräver ett remissförfarande, utan det kan lösas på ett enklare sätt, är det fullt möjligt att använda sig av det enklare sättet. Min uppfattning i det här fallet landar på att det vore att föredra ett traditionellt remissförfarande i frågan.
Fru talman! Jag tackar Carlinge Wisberg för detta raka besked. Det är strongt gjort att ta ställning till en så svår fråga på stående fot. Jag uppfattade i dag att det bland de politiska partierna finns ett stort underlag för att det ska vara en så bred remissrunda som möjligt. Jag hoppas att Laila Bjurling kan vidarebefordra det till regeringen, så att vi får en så grundlig beredning av kompetenssparande som möjligt. Det här berör så många. Det berör individer. Det berör hur en småföretagare ska kunna använda sig av ett kompetenssparande - om det finns möjligheter. Det är incitament för småföretagare, incitament för individer, att öka sin kompetens precis på det sätt som Laila Bjurling sade. Jag tackar Carlinge Wisberg för hans ställningstagande.

Fru talman! Jag tycker att det var skönt och befriande att höra att Vänsterpartiets företrädare är mindre auktoritetstrogna än sina regeringskamrater. Därför tar jag mig friheten att ställa nästa fråga. Här finns utredningen Individuellt kompetenssparande. Det vore intressant att få belyst Vänsterpartiets syn på vad som är positiva inslag i utredningsförslaget och vad som är negativa inslag där Vänsterpartiet tänker agera för att förbättra villkoren i ett eller annat avseende.
Fru talman! Vi som parti har inte bildat oss en definitiv uppfattning om förslaget. Vi har inte diskuterat det så att vi konkret säger att det här tycker vi är rimligt och det här vill vi ändra på. Det som jag generellt kan peka på som negativt i förslaget är den mindre ambitiösa fördelningsnivå som vi kan se återspeglas i förslaget. Det är mycket tveksamt om de summorna som finns där för stora grupper i det här fallet skulle stimulera att gå in i ett utbildningssystem. Vi tror att det behövs en skarpare fördelningsprofil på förslaget än vad som kan läsas ut nu. Efter att ha hört föregående talare tror jag att det finns goda möjligheter att på den politiska nivån resonera ihop sig i den frågan.
Fru talman! Jag tackar för inlägget och avstår från vidare replik.

Fru talman! Jag ska förklara varför Vänsterpartiet har begärt en särskild debatt om trafiksäkerhet. En enig riksdag har bestämt att vi ska ha en vision om noll döda och svårt skadade i trafiken. För år 2000 Statistiken visar att antalet döda i stället ökade och blev 600. Det är mycket dystert. 600 personer miste livet i trafiken. Antalet skadade i trafiken ökar också. Försäkringsförbundet påtalar att antalet trafikskadade människor ökar varje år. Enligt deras uppgifter är det nu 40 000 som anmäler trafikskada till försäkringsbolagen. Mörkertalet är stort, och enligt statistik från ambulans och sjukvårdsinrättningar är det snarare Trafikolyckorna innebär en tragedi för alla inblandade. Samhällsekonomin påverkas negativt till följd av långa sjukskrivningar och kostsam sjukvård. En OECD-rapport bedömer att den ekonomiska kostnaden för dödsfallen och skadorna i trafiken motsvarar ca 2 % av ländernas bruttonationalprodukt. Sammantaget innebär detta att det inte finns någon annan samhällsföreteelse som kan konkurrera med vägtrafiken när det gäller att orsaka dödsfall och kroppsskada. Fru talman! Vilka är orsakerna till trafikdöden? Är det bristen på skarpt formulerade mål? Nej, det är svårt att hävda. Beror den dåliga måluppfyllelsen på att Vägverket har för lite resurser? Det är nog också svårt att hävda. Vi har satsat 6 1⁄2 miljarder under fem år. Inget annat land satsar så mycket pengar på trafiksäkerhet.

Fru talman! Sverige är fortfarande världens trafiksäkraste land, och risken för att dödas eller skadas svårt i trafiken minskar stadigt. Det visar den senaste statistiken över trafikolyckor i förhållande till trafikutvecklingen. Trafiken på vägarna har ökat med 1,5 % i snitt sedan 1994. Trafikökningen var som högst 1999 med över 3 %. Den tunga trafiken ökade med över 5 % Men alla svåra olyckor är mänskliga tragedier, och därför är vårt långsiktiga trafiksäkerhetsarbete oerhört viktigt. Totalt dör ca 600 personer i trafiken varje år, varav ca 400 på det statliga vägnätet. De dominerande olyckstyperna är singelolyckor och mötes eller omkörningsolyckor med drygt ett hundratal vardera. Varannan dödad i singelolyckor har inget bilbälte, och varannan är berusad. En fjärdedel av dem som dödas i singelolyckor har kört på en stolpe, ett träd eller liknande vid en smal 70-väg. De flesta mötesolyckor inträffar på breda tvåfältsvägar med 90 eller 110 kilometer i timmen. Med denna dystra statistik framför mig presenterade jag ett elvapunktsprogram för ökad trafiksäkerhet våren 1999. Programmet bidrar till en tydlig prioritering av trafiksäkerhetsarbetet. Det innehåller bl.a. en fokusering på de 100 farligaste vägarna och teknikutveckling. De projekt som har särskild trafiksäkerhetsinriktning ska genomföras med högsta prioritet. Regeringen har även genom omprioriteringar av medel från administration och sektorsuppgifter skapat en särskild anslagspost för fysiska trafiksäkerhetsåtgärder på ca 400 miljoner kronor per år fr.o.m. år 2000. Dessa medel ska användas för att genomföra kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder på hela det statliga vägnätet där flest svåra olyckor sker. Det görs inom ramen för regeringens elvapunktsprogram för ökad trafiksäkerhet. Alla åtgärder kan inte genomföras över en natt, men genomförandet pågår för fullt.

På dessa vägar dör ca 100 personer per år. Med mitträcken skulle vi rädda ca 50 liv varje år. Vi har redan satt upp mitträcken på 24 mil, och planerar de närmaste åren att bygga om ytterligare 60 mil. En annan viktig åtgärd för ökad trafiksäkerhet är den sänkta vinterhastigheten. Vinterhastigheten har sänkts på 204 mil. Den här vintern har hastighetsgränsen sänkts till 90 kilometer per timme på alla 110-vägar som har mötande trafik med vissa undantag i Västerbottens och Norrbottens län. Hastighetsgränsen har också sänkts från 90 till 70 kilometer per timme på vissa mindre vägar med mycket trafik där det är risk för besvärligt vinterväglag. Sverige har ett gott internationellt anseende i trafiksäkerhetsfrågor. Inte minst för att vi prioriterar dessa frågor högt. När vi nu är ordförande i EU arrangerar vi en konferens om användning av ny teknik för bättre trafiksäkerhet och miljö. Syftet med detta möte är att påskynda utveckling och användning av ny teknik liksom nya metoder som kan bidra till ökad trafiksäkerhet och bättre miljö i EU. Chanserna att nå framgång under vårt ordförandeskap är, som jag ser det, mycket goda. Inte bara därför att trafiksäkerheten liksom miljöfrågorna har hög prioritet även inom EU:s transportpolitik, utan det ska också sägas att det finns en förväntan bland mina kolleger att vi från svenskt håll ska vara drivande och förväntningar på Sverige är fullt förklarliga, och det gäller då särskilt trafiksäkerheten. Vi har här i Sverige drivit frågorna länge och skaffat oss ett gott anseende på trafiksäkerhetsområdet. Många länder ser oss som föregångare. Inte minst nollvisionen har väckt stort internationellt intresse. Nollvisionen har blivit en europeisk fråga. Den socialdemokratiska europaparlamentarikern Ewa Hedkvist Petersen har fått sin rapport om trafiksäkerhet grundad på nollvisionen antagen av Europaparlamentet. Utskottets beslut innebär också krav på EU lagstiftning om säkrare fordon och bilar och på att inget land ska ha högre gräns för tillåten blodalkoholhalt än 0,5 %. Jag vill även peka på den nya teknikens möjligheter att öka trafiksäkerheten. Jag vill se ett snart införande av teknik som stöder föraren att hålla rätt hastighet, att alltid använda bilbälte och inte köra alkoholpåverkad. Försök med teknik i fordonet som stöder föraren att hålla hastigheten pågår på fyra orter i Sverige, Lund, Lidköping, Borlänge och Umeå. Farten är en av de viktigaste faktorerna för hur allvarlig utgången av en trafikolycka blir. Därför kan ett frivilligt system som stöder föraren att hålla hastigheten vara till hjälp och ge trafiksäkerhetseffekter. Ca 6 000 bilar prövar nu detta. Om alla alltid hade bälte på sig skulle storleksordningen 5-100 människoliv sparas i Sverige varje år. I dag är bältesanvändningen 90 % i framsätet och 80 % i baksätet. Undersökningar visar att de allra flesta som inte använder bältet gör det av slarv eller obetänksamhet. Endast en liten andel är principiella motståndare till bältet. Sverige arbetar nu på att inom EU få en snar introduktion av system i alla bilar som påminner föraren om att spänna fast bilbältet. Sedan 1999 har personer i Stockholms, Östergötlands och Västerbottens län som gjort sig skyldiga till trafiknykterhetsbrott möjlighet att få villkorlig körkortsåterkallelse. Villkoret är att bilen utrustas med alkohollås. Dessutom har tre transportföretag frivilligt i flera projekt insatt alkohollås som startas inom ramen för det s.k. elvapunktsprogrammet. De utrustar vardera Jag tror att vi ännu bara sett början av en spännande utveckling som kommer att få långt större betydelse än vad vi i dag kan ana. Tillämpad forskning och utveckling inom området är därför strategiskt viktigt. Fru talman! Ingen annan regering har gjort så mycket för att öka trafiksäkerheten som denna. Men trots att vi är bäst i världen på trafiksäkerhet, trots att vi fortsätter att satsa pengar på att utveckla trafiksäkerheten kan vi självklart bli mycket bättre. Det handlar om direkta trafiksäkerhetsåtgärder som mitträcken, trafikövervakning och sänkta hastigheter vintertid. Det är också viktigt att påpeka att det allmänna underhållet av våra vägar och järnvägar släpar efter. En viktig del i trafiksäkerhetsarbetet är att höja standarden. Fortsätter vi enbart med riktade medel till trafiksäkerhet kan vi inte samtidigt förbättra framkomligheten. Ett stort antal strategiska transportpolitiska beslut ska fattas under 2001. Regeringen kommer att lägga en infrastrukturproposition i höst. Vi lägger en proposition som tar avstamp i de tre transportpolitiska målen. Jag vill ha en inriktning mot ett hållbart transportsystem som medger en positiv regional utveckling. Därför måste arbetet med den infrastrukturpolitiska propositionen samordnas med regeringens övriga politik på området, såsom bl.a. den regionalpolitiska propositionen, klimatpropositionen och miljömålspropositionen. Sverige behöver en väl utbyggd transportinfrastruktur i hela landet, inte bara av trafiksäkerhetsskäl utan också för att nå målen om ökad tillväxt och sysselsättning. Näringslivet behöver självklart bra vägar och järnvägar för sina transporter. Till detta kommer att arbetsmarknaden förändras. Människor behöver pendla längre sträckor varje dag för att komma till sitt arbete. Även detta kräver en väl fungerande infrastruktur.

Fru talman! Kristdemokraterna efterlyser en politisk fokusering på trafiksäkerheten. Det kan inte vara rimligt att näringsministern håller på med allt ifrån att sälja Telia till att avveckla kärnkraften samtidigt som trafiksäkerheten riskerar att hamna i skymundan. Även om vi i Sverige ligger bra till jämfört med andra länder kan vi inte acceptera att 600 människor dör på vägarna och 4 000 skadas svårt. Det finns i dag en växande irritation i Sverige när människor ser hur underhållet av våra vägar skjuts på framtiden. För detta bär Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ett stort ansvar. År efter år har inte bara oppositionen här i riksdagen, utan vägföreningar, bönder, åkare, poliser, företagare och ett oräkneligt antal hembygdsföreningar, kommuner och enskilda människor påtalat för Björn Rosengren och regeringen hur det ser ut på vägarna. Majoriteten i riksdagen har under en följd av år sysslat med ren kapitalförstöring av vägnätet. Ombyggnader av nödvändiga vägsträckor har skjutits på framtiden. De säkraste vägarna, motorvägarna, tycks vara helt bannlysta i det rödgröna Sverige. Det fick vi också exempel på av Karin Svensson Smith. Statistiken visar att av de 600 omkomna var det ett 20-tal som omkom på motorvägar. Ingen annan regering, säger Björn Rosengren. Jag skulle vilja lägga till att ingen annan regering har sparat så mycket på vägunderhållet som den sittande regeringen. Kristdemokraterna har insett detta allvar. Vi har prioriterat 9,5 miljarder extra under tre år för att Vägverket ska ha en chans att komma i fatt. Vi vill även ge Banverket extra pengar till att förbättra järnvägen. Vi har drivit på för de s.k. PPP-projekten. Men det går långsamt. Vi framhåller motorvägen i Finland som blev klar minst fem år före utsatt tid eftersom staten gjorde en PPP-lösning tillsammans med ett privat företag. Hur många människoliv detta räddat vet ingen. Men att säkra motorvägar sparar liv, det vet vi. Misstag i trafiken kommer vi alltid att göra. Därför gäller det att minimera konsekvenserna av misstagen. Nya typer av vägräcken kan rädda 125 människoliv. Vägverket arbetar med detta, men mera behövs. Det är också viktigt att inte glömma motorcyklisterna i sammanhanget. Även de har synpunkter på trafikmiljön, särskilt på vägräcken. Fru talman! Det är inte bara vägen och miljön däromkring som är viktig. Fordonet och föraren är två andra avgörande komponenter. Historiskt sett vet vi att bilindustrin förbättrat bilarna avsevärt: bilbälte, nackskydd, ABS-bromsar, antispinnsystem osv. Utvecklingen fortgår ständigt. Det är också enormt viktigt att fokusera på förarens säkerhetsmedvetande och kunnande. Det handlar bl.a. om människors attityd till hastighetsgränserna. Vi efterlyser hastighetsgränser som väcker respekt, inte förakt. Utöka med fler hastigheter: 40, 60, 80 osv.! På fina motorvägar kan man t.o.m. öka till 120. Vi vill också se digitala skyltar, där hastigheten påverkas efter väglaget, tiden på dygnet och trafikens intensitet. Också polisen har en viktig roll. Vi vill se fler polisbilar i trafiken och vill hellre ha synliga poliser än osynlig kameraövervakning. Man får inte snåla på resurserna till polisen. Vi är överens med Karin Svensson Smith om att bilinspektörer behövs. I det sammanhanget måste regeringen nog gripa in snart. Fru talman! Enligt NTF kör 14 400 personer omkring onyktra varje dag på de svenska vägarna. Det kan vi inte acceptera. Vi föreslår att rattfyllerister tvingas installera alkolås om de vill köra bil efter avtjänat straff. På sikt bör alla bilar ha alkolås. Tekniken finns. Regeringen är alltför passiv och väntar på utfallet av Vägverkets femåriga försök. Samtidigt installerar framsynta åkeriägare och bussbolag alkolås för att ge sina kunder och allmänheten en större trygghet. Men vad gör regeringen? Det är samma sak med elektroniska körkort. På kommande EU-konferens i Trollhättan, där EU:s trafiksäkerhetsexperter ska mötas, finns frågan inte ens med på dagordningen. Hur tror ministern att vi någonsin kommer framåt i den här frågan om inte någon tar initiativet? Jag vill sammanfatta kristdemokraternas förslag, som vi har presenterat under veckan, genom att ställa fem frågor till ministern: 1. Kommer ministern att föreslå betydande satsningar på vägar och järnvägar? 2. Kommer ministern att påskynda utbyggnad av vägräcken och en säkrare trafikmiljö? 3. Kommer ministern att se till att polisen får nödvändiga resurser för trafikövervakning? 4. Kommer ministern att arbeta för flexibla hastighetsgränser, som är anpassade efter vägens skick? 5. Kommer ministern att föreslå att alkolås för rattfyllerister och elektroniska körkort införs?

Fru talman! Trafik och transportpolitiken i Sverige måste utformas så att den är förenlig med en långsiktigt hållbar utveckling. Det bestämde riksdagen i maj 1998. I beslutet betonades trafiksäkerheten och nollvisionen som ett viktigt delmål. Här ställdes också kravet att hela transportsystemet ska utformas och fungera så att vi får en god och hälsosam livsmiljö för alla. Det är alltså ett folkhälsomål. Från Centerpartiets sida vill vi understryka detta bredare folkhälsomål när vi nu debatterar trafiksäkerheten. Det handlar dessvärre inte endast om de 600 människor som dödas eller de mer än 4 000 som skadas svårt på vägarna varje år. Det handlar också om att ungefär lika många människor varje år dödas av den försämrade livsmiljö som främst biltrafiken i våra tätorter åstadkommer. Det är inte lika enkelt att räkna liken i denna smygande död, men det är de facto ungefär lika många människor som drabbas. Därför är det så viktigt att bredda den här debatten till åtgärder utöver de akuta insatser för att förbättra trafiksäkerheten som många före mig här har talat om och som jag ska återkomma till. Debatten bör också handla om hur vi kan introducera miljöriktiga bränslen, om hur vi kan göra fordonen mera energieffektiva och bränslesnåla och om hur vi kan förbättra vägstandarden, så att människorna kan ta sig fram utan att formligen skaka sönder längs undermåliga vägar, främst i våra skogslän och Dalsland. Låt mig i det här sammanhanget som centerföreträdare säga att jag liksom Johnny Gylling och Birgitta Wistrand är väldigt besviken över att regeringen och näringsminister Björn Rosengren inte följer det tydliga besked som riksdagen och trafikutskottet gett om att prioritera och förbättra vägnätet där det i dag är som sämst på grund av flera års eftersläpande underhåll. De pengar som vi i december öronmärkte för de områden som var mest utsatta för tjällossnings och bärighetsproblem smetar regeringen nu i stället ut över hela landet. Men jag kan försäkra att regeringen här inte kommer undan. Vi kommer från Centerpartiets sida att jaga regeringen och den ansvarige ministern med blåslampa till dess att vi får fram mera pengar till dessa utsatta vägar. Vi har från Centerns sida i vår balanserade budget avsatt 2,4 miljarder kronor mera för år 2001. Fru talman! Det företagsamma, kretsloppsanpassade och trafiksäkra samhälle som vi i Centerpartiet eftersträvar förutsätter ett grönare transportsystem, där hela folkhälsan står i centrum, inte bara de akut döda på våra vägar. Därför vill vi i Centerpartiet utveckla kollektivtrafiken med mer bussar och tåg, flytta mera gods från lastbilar på vägarna till sjötransporter och järnväg. Vi vill också skapa bättre förutsättningar för säker gång och cykeltrafik med ökad användning av cykelhjälm. Ökad gång och cykeltrafik har det goda med sig, utöver att minska biltrafiken, att folkhälsan stärks genom att alltfler människor rör sig rent fysiskt. Vi vill utveckla miljöriktiga biobränslen, inte som regeringen och dess stödpartier lägga skatt på biobränslen som motverkar en introduktion. Vi är också positiva till vägavgifter i storstäderna för att minska trängseln och förbättra miljön. Fru talman! Jag går nu in på åtgärderna för det som vi i dagligt tal kallar trafiksäkerhet. Låt mig börja med att understryka att många, inte minst ideella organisationer, främst NTF, gör ett värdefullt arbete för att skapa en bättre trafiksäkerhet. De behövs verkligen, och det behövs också mera sådant arbete. Man ska inte förringa svårigheterna med det här, men det är för oss i Centerpartiet uppenbart att man med en målmedveten och offensiv trafiksäkerhetspolitik på några år faktiskt kan halvera antalet döda och svårt skadade i trafiken. Mitträcken, som Björn Rosengren talade om, är bra, och ny teknik är bra, men det behövs främst insatser på fyra områden som flera har berört. Sådana insatser kan ge mycket goda och snabba effekter. Jag ska kort gå igenom de fyra områdena. För det första krävs det acceptans och respekt för gällande hastighetsbegränsningar. Det är nödvändigt att utöver traditionell polisövervakning ta nya grepp, som visat sig mycket effektiva. Jag tänker på de automatiska kameror som med mycket stor framgång använts bl.a. i mina hemtrakter i Hälsingland. På vägsträckan mellan Hudiksvall och Iggesund, som tidigare kallades dödens väg, har hastigheten kommit ned till en laglig nivå, och det har inte varit en enda dödsolycka under de fyra år som kameran har funnits på plats. Centerpartiet är också mycket positivt till en större flexibilitet i hastighetsbegränsningarna, innebärande att dessa kan förändras beroende på årstid, väglag osv. Vi vill se flera kameror på vägarna. Är näringsministern beredd att bejaka detta och påskynda detta arbete? För det andra vill jag peka på nykterhet i trafiken. Här behövs väldigt tydliga besked. Onyktra bilförare kan aldrig accepteras. Resurser måste prioriteras så att de nykterhetsprov som planerats verkligen också kan genomföras. För det tredje ska bilbälte alltid användas. För det fjärde ska det på de fordon som används i trafiken alltid sitta bra däck, anpassade till väglaget. Fru talman! Låt mig avsluta på följande sätt. Om vi gemensamt kunde leva upp till de ambitioner på fyra strategiska områden som jag har redovisat, skulle vi radikalt kunna minska trafikdöden och bara på några år halvera den sorgliga ökning till 600 döda år 2000 som vi har tvingats notera. Är Björn Rosengren beredd att ta krafttag enligt dessa riktlinjer i en offensiv på dessa fyra områden för att vända den olyckliga trenden och halvera antalet döda på våra vägar? Detta skulle vara ett rejält steg på väg mot nollvisionen. Det framstår för mig som lite underligt att näringsministern här kan säga att riskerna på våra vägar minskar. Det är ett sätt att hantera statistik som jag inte tycker är riktigt schyst.

Fru talman! Säkerheten i trafiken är en mycket viktig fråga för Folkpartiet. Det är därför bra att vi får tillfälle att diskutera frågan här i kammaren i dag. Det synes dock ändå lite märkligt att det är Vänsterpartiet som begär debatten, eftersom detta parti enligt min och Folkpartiets uppfattning gör lite och fel saker för att förbättra säkerheten i trafiken. Det gäller då främst säkerheten på våra vägar. Utan pengar till vägar ingen trafiksäkerhet. Jag tror att jag säger det en gång till: Utan pengar till vägar ingen trafiksäkerhet. I detta fall är jag t.o.m. benägen att tycka lite synd om näringsminister Björn Rosengren. Varför? Jo, på grund av valet av samarbetspartner i trafiksäkerhetsfrågan. I Vänsterpartiets faktablad om trafikpolitik kan man läsa "stopp för nya vägar och flygplatser". Jag har faktabladet med här. I en motion till riksdagen i höstas om långsiktigt hållbara vägar säger partiet att det accepterar höjda anslag för drift och underhåll på vägnätet. Men man lämnar samtidigt in en brasklapp som ungefär går ut på att det inte finns någon automatik i att anslagen ska höjas om inte något annat görs. Med detta menas att man flyttar över trafik till andra alternativ. En sak är klar. Vänsterpartiet erkänner inte bilen som ett nödvändigt redskap för framkomligheten i de delar av Sverige där kollektivtrafiken, alternativen, inte finns. Där glömmer man också trafiksäkerheten. Dödsolyckorna har kunnat minskas under en rad av år tillbaka, om det nu inte gäller det senaste året. Bl.a. har säkerheten ökat i bilarna. Man kan konstatera att på de ställen där vägnätet har byggts ut eller där det byggts nytt har trafiksäkerheten ökat. Detta säkerhetsarbete måste ytterligare skärpas och vägarnas konstruktion och underhåll förbättras ännu mer än hittills. Krockkuddar, sidobalkar och låsningsfria bromsar efterfrågas i större utsträckning och införs på alltfler bilmodeller. Det är angeläget att denna utveckling mot säkrare bilar fortsätter. Tyvärr finns en konflikt mellan säkerhet och bränslesnålhet på fordonsmarknaden. Stora bilar drar ofta mycket bränsle men har i gengäld en högre kvalitet när det gäller säkerhet. För små bilar är förhållandet det omvända. Fru talman! De samhällsekonomiskt effektivaste åtgärderna mot trafikolyckorna torde vara ökad trafikövervakning, och då speciellt riktat mot nykterheten och vägkvaliteten. Skärpt hastighetskontroll vid fortkörning kan också medverka till lägre skadenivå i trafiken. I städernas trafiksystem måste såväl den fysiska utformningen som regelsystemet göra att den oskyddade trafikanten inte skadas. Bilförare måste inse de risker de utsätter sin omgivning för om de inte tar tillräcklig hänsyn. Det är bra att bilförare nu måste lämna företräde vid övergångsställen. Men det är viktigt att de gående använder övergångsstället och inte tror att de kan springa fritt över gatorna som de vill. Taxichaufförerna, som ju vi riksdagsledamöter rätt ofta träffar på, är oroliga över slarvet vid passager över gator, inte minst i den här staden. Gaturummet ska utformas så att det innehåller trivsamma attraktiva gångstråk och sammanhängande cykelstråk där korsningar planeras väl. Särskilda informationsinsatser måste göras för att cyklister ska inse att de måste följa trafikreglerna och använda hjälm. Vi avvisar dock tvingande regler om cykelhjälm. Alkohol kombinerat med bilkörning eller båttrafik hör inte ihop. Detta måste ständigt upprepas. MHF, Motormännen och NTF gör här en fantastiskt fin insats som betyder mycket och som måste stödjas vidare. Arbetet med information i gymnasieskolan är mycket viktigt. Förutom att man kan skada sig själv genom att kombinera bilkörning och alkohol är det också omgivningens stora problem. Folkpartiet har vid flera tillfällen verkat för sänkningen av den övre gränsen från 1,5 % till 1 %. En sådan sänkning beslutades här i riksdagen 1993 och trädde i kraft den 1 februari 1994. Sänkningen gav ett bra resultat då antalet rattfyllerister därefter har minskat. Vi har nu också gått i bräschen för hårdare tag mot båtfylleriet. Nollvisionen även när det gäller fylleri, dvs. att alla kör bil eller andra motorfordon med noll promille i kroppen, måste genomföras. Genom täta poliskontroller och information bör vi kunna få fler människor att välja att köra bil utan alkoholintag. Narkotika och bilkörning är minst lika oförenligt som alkohol och bilkörning. Folkpartiet förordar rutinmässig kontroll, nollgräns samt enhetliga straffvärden. Det är också viktigt att uppmärksamma förekomsten av farliga mediciner i trafiken på olika sätt. Till sist, herr näringsminister: För att få ordning på trafiksäkerhetsfrågorna, som är så viktiga, tror Folkpartiet att det är dags att byta partner. Läs budgetförslaget för väganslaget från de borgerliga partierna. Där finns möjligheterna till lösningar. Vi ses vid förhandlingsbordet. Folkpartiet erkänner bilen och är berett att ta konsekvenserna av trafiksäkerhetsproblemen.

Fru talman! Att trafikolyckor leder till svåra och jobbiga katastrofer för alla inblandade och att sjukskrivningar och sjukvård påverkar samhällsekonomin är en naturlig orsak till att vi politiker lägger stor kraft på att olyckorna minskar. Att vi i riksdagen då debatterar vilka åtgärder som behövs för att förverkliga nollvisionen med de mål som är uppställda av både riksdagen och regeringen är både nödvändigt och vår skyldighet. Nollvisionen, dvs. det långsiktiga målet för trafiksäkerheten att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd att trafikolyckor inom vägtransportsystemet, är vi alla i riksdagen eniga om. Det skulle även vara intressant om motsvarande nollvision gällande effekterna av luftutsläppen kunde formuleras och leda till konkreta åtgärdsförslag, men det är en annan debatt. Miljöpartiet de gröna anser att trafiksäkerheten på vägarna kan förbättras på främst sju sätt. 1. Minskad vägtrafik. Det är naturligtvis så att mindre biltrafik innebär proportionellt mindre antal skador och dödsfall. Att minska biltrafiken är även positivt ur miljöhänsyn och av energiskäl, så en rejäl satsning på t.ex. tågtrafik är av yttersta vikt. Kollektivtrafiken spelar också en viktig roll i sammanhanget. Det är också nödvändigt att kommunerna använder sig av miljöstyrande vägavgifter eller trängselavgifter för att styra bort oönskad trafik på ett effektivt sätt, och här faller alltså ett stort ansvar på de större städerna runtom i landet. 2. Sänkt hastighet på vägarna. Utsagan att hastigheten dödar måste vi ta på allvar och våga ta en debatt om införande av sänkta hastigheter. Bara det att hålla de fartgränser som gäller i dag skulle räcka långt för att nå riksdagens mål. Här är det system med automatisk kameraövervakning som ska införas på särskilt farliga vägsträckor viktigt. Det kommer att ge polisen ett kraftfullt och kostnadseffektivt instrument för hastighetskontroll. 3. Låt trafiken vara en alkohol och drogfri företeelse inom samhället. Detta kan inte nog understrykas, och här kan olika medel tas till för att uppnå det. 4. Använd bilbälte! En av de saker som ofta uppmärksammas i samband med olyckor är att människor inte har använt bilbältet. Användandet av bälte ökar på ett dramatiskt sätt människors chanser att överleva en krock. 5. Förbättrad information, transportinformatik samt utbildning. T.ex. är det viktigt hur körkortsutbildningen är utformad för att minska riskerna för speciellt unga manliga förare så att de kan undvika krockar de första åren som förare. 6. Förbättrat underhåll av gång och cykelbanor. Att få över människor till att cykla och gå är ett viktigt medel för att minska trafiken och därmed olycksrisken. 7. Bättre laglydnad. En allmän uppstramning hos trafikanterna vad gäller att följa de regler som finns gör också sitt till för att undvika olyckor. Miljöpartiet har ställt stora förhoppningar till att regeringen med Björn Rosengren i spetsen skulle lyckas i sin ambition med att uppnå nollvisionen och regeringens verksamhetsmål för 2000.

Fru talman! Jag ska i mitt fyraminutersinlägg försöka besvara en del frågor och också försöka tydliggöra en del. När det gäller nollvisionen får man inte glömma - vilket jag också försökte ta upp i mitt inledningsanförande - att den är kopplad till låg och högkonjunktur. När nollvisionen fastställdes hade vi en av de lägsta lågkonjunkturerna som vi har haft i modern tid. Nu befinner vi oss i en av de högsta konjunkturerna som vi har haft i modern tid. Det är klart att det finns en koppling. Jag vill ändå ta ett exempel på att vi har lyckats väldigt väl. 1970 hade vi ungefär en miljon bilar i Sverige. Vi hade 1 250 människor som dödades i trafiken. I år har vi drygt fyra och en halv miljoner bilar, och ungefär 600 som dödas i trafiken. Jag tycker att det visar en framgång. Men det är självfallet mycket som är kvar. Detta är kopplat till låg och högkonjunkturer, dvs. trafikintensiteten. Detta är inget försvar, utan en förklaring. När det sedan gäller frågan om kameror som har kommit upp här så har vi 13 projekt med ungefär 50 kameror där vi prövar just det här med automatisk övervakning. Detta är inte så enkelt rent juridiskt, och det måste vi klara ut först. Det har att göra med att om man kör för fort och ska straffas så krävs det vissa juridiska processer. Jag ska inte gå in på det, men detta måste klargöras. Det håller vi nu på att titta på inom Regeringskansliet. Karin Svensson Smith talade om mitträcken och sidoområden. Självfallet har de fysiska investeringarna en stor betydelse. Det är inte så att man bara kan bevaka och bara ha de mjuka varorna. De fysiska investeringarna med mitträcken, sidoområden och även motorvägar är viktiga. Vi vet att motorvägar ur trafiksäkerhetssynpunkt har stora plusvärden. Därmed kan man inte bara tala om att man gör det ena eller andra, utan här handlar det som alltid om en helhet. Som jag nämnde här också så prövar vi alkohollås i dag. Vi prövar det ganska kraftfullt på många områden, dels så att individer inom vissa områden kan få köra bil om den har alkohollås trots att man har åkt dit för rattfylleri, dels så att företag prövar det. Här ska vi gå vidare. Men vi måste också försöka hantera detta på europeisk nivå. Vi kan inte ha den här typen av bestämmelse bara i Sverige, utan det måste också kopplas till andra länder. Denna fråga driver vi. Jag tycker att det i första hand är i yrkestrafiken som man ska försöka få alkohollås. Man ska kunna komma överens om det. Jag har några kommentarer till Birgitta Wistrand. Det som gäller vägtrafikinspektionen kommer. Jag har nu tillsatt en organisationsgrupp som håller på att ta fram ett konkret förslag som jag sedan ska ta ställning till och som regeringen ska pröva. Jag är alltså för att vi inför detta. Tiden här räcker inte för att jag ska kunna ta upp alla punkter i det elvapunktsprogram som Birgitta Wistrand tog upp. Men trots allt har vi satt i gång med nästan alla punkter som vi har utlovat. Vi har uppnått resultat etc. Det kan jag redovisa skriftligt sedan. Många av de frågor som Johnny Gylling tar upp i Kristdemokraternas fempunktsprogram behandlar det som vi har i vårt elvapunktsprogram. En del skiljer, men mycket överensstämmer ändå i de frågor som har tagits upp. Elektroniskt körkort, om jag får nämna det, är en sådan fråga som vi driver i EU. Det är en fråga som kommer upp på konferensen. Men det är också en sådan fråga som inte bara gäller Sverige. Vi kan inte ha elektroniska körkort bara i Sverige, utan det måste bedömas i det internationella, och i första hand i det europeiska, perspektivet. Min talartid är ute nu, men jag vill bara avslutningsvis säga att när det gäller många av de partier som här går upp och erbjuder runt - men inte tunt - så ska man veta att i deras budgetar handlar det om att de vill försämra a-kassan och om att de vill införa karensdagar etc. Vi måste se en helhet.

Fru talman! Vad gäller underhållet av vägarna så är det absolut inget som skiljer Vänsterpartiet från regeringen. Jag vill ha det sagt en gång till. Det behöver tydligen sägas många gånger. Tvärtom har vi i Vänsterpartiet starkt bidragit till att höja anslagen för tjälsäkring och vägrekonstruktion. Underhållet av vägarna, särskilt i glesbygd, ligger oss varmt om hjärtat. Angående investeringar så har vi ingen övertro på vad man kan åstadkomma med hjälp av fysiska åtgärder. Det fysiska trafiksäkerhetsarbetet, som ju har väldigt mycket större anslag än sektorsarbetet, är bevisligen inte effektivt när det gäller att förhindra den negativa utvecklingen vad gäller döda och svårt skadade på vägarna. Hur kommer det sig då att pengar överförs från det som har en belagt god effekt, dvs. sektorsansvaret där bl.a. fordonsinspektörerna finansieras, till fysiska åtgärder? Jo, det har att göra med att Vägverket har en tradition av vägbyggande. Man prioriterar framkomlighet. Att gå över till en verksamhet där man försöker sänka hastigheter och kontrollera trafiken kräver en omläggning som ännu inte är gjord. I väntan på den kan inte vi riksdagsledamöter bara åse den negativa olycksutvecklingen. Vi måste satsa på bättre trafikövervakning, bättre kontroll, större resurser till polisen och straff som gör att människor efterlever de bestämmelser som finns. Fru talman! En minskning av den totala trafikvolymen är också ett sätt att närma sig nollvisionen. En ökning av antalet trafikdöda är tyvärr inget att förvånas över. Transportøkonomisk institutt i Norge säger att det enklaste sättet att reducera olyckor och miljöproblem i vägtrafiken är att reducera själva trafiken. En annan effektiv åtgärd för att nå nollvisionen är att en större andel av trafikvolymen sker med kollektiva transportmedel. Att så är fallet enades vi om i trafikutskottet, och skrev in det i vårt förra trafiksäkerhetsbetänkande. De kollektiva transportmedlen är mycket nära nollvisionen, och en bieffekt av att resor flyttas från personbil till kollektivtrafik blir förstås en kraftfull insats även för att minska klimathotet. Det är nog så viktigt i dessa dagar när vi översvämmas av skrämmande rapporter om klimatförändringar. Enligt uppgifter från Rikspolisstyrelsen har vid poliskontroller antalet bilister utan bilbälten ökat markant. Under det första halvåret 1999 registrerade polisen 15 424 brott mot bilbälteslagen. Under motsvarande period 2000 hade antalet stigit till 19 538. I Västra Götaland offentliggjordes en undersökning om detta 1999. Den visade att var tredje personbilsförare körde utan bilbälte i tätorterna. Det är ganska förvånande. Eftersom användning av bilbälte är det sannolikt effektivaste som en enskild individ kan göra för att öka chanserna till överlevnad vid en trafikolycka, hur kan då den bristande användningen förklaras? En orsak kan vara att sambandet mellan bilbälteslöshet och dödsolyckor inte framgår vid mediernas skildring av trafikolyckor - detta kanske av hänsyn till den omkomnes anhöriga - eller också framkommer inte sambandet i polisrapporteringen. Blanketten som ska fyllas i efter en trafikolycka har ingen ruta för denna uppgift.

Det är ganska löjeväckande.

Fru talman! Där ser man vad den trafikansvarige ministern känner till. Jag tog upp fem frågor, och den sista frågan rörde elektroniska körkort, som vi kristdemokrater har drivit här i riksdagen. Riksdagen har uttalat ett stöd för att Vägverket och regeringen bör jobba med den här frågan. Så sent som i går fick trafikutskottet information om att den här frågan är bortförd från dagordningen på mötet i Trollhättan där EU:s trafiksäkerhetsexperter ska samlas. Men nu säger ministern här frimodigt att den finns med och att man jobbar med den. Någon måste ha fått fel uppgift om det här. Jag kan förstå näringsministern. Det är inte lätt att ha åtta ansvarsområden att vara insatt i - näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, energipolitik m.m. - och samtidigt ha koll på vad som händer i trafiken och med de viktiga frågorna om trafiksäkerhet. Jag fick ett svar på mina fem frågor, och det gällde vägräcken. Det är bra att ministern driver på att man ska fortsätta med utbyggnad av bättre vägräcken. Men jag har satt frågetecken för de andra punkterna. Vi har väntat länge på infrastrukturpropositionen, och nu har ministern lovat att den ska komma i september. Vi får se om det håller. Fru talman! Det vore önskvärt om vi fick en minister som kunde ägna sig extra mycket åt kommunikationer, trafik och särskilt trafiksäkerhet. Jag vill ändå tacka för debatten. Det är viktigt att de här frågorna debatteras ofta.

Fru talman! Jag noterar att tonläget från den ansvarige ministern är fortsatt högt, även om han något nyanserar bilden att risken att skadas eller dödas i trafiken minskar. Så är det ju inte. Vi ser tydligt i statistiken att vi de två senaste åren har fått flera dödade och flera skadade i trafiken. Det har regeringen inte förmått att ta itu med. Precis som jag sade i mitt första inlägg skulle det gå att med några enkla metoder halvera antalet döda i trafiken på några år, om viljan finns och pengarna satsas rätt. Nollvisionens delmål om maximalt 400 dödade under år 2000 hade varit ett realistiskt mål, och det gäller även målet om maximalt 270 dödade år 2007. Det krävs inga stora ytterligare insatser för att nå målet om man bara kan få människor att köra lagenligt, att köra nyktra och att ha bilbälte på. Jag tog i mitt inlägg upp en fråga som näringsministern undvek att kommentera. Jag försäkrar återigen att vi kommer att jaga regeringen med blåslampa i denna fråga, i synnerhet när näringsministern i sitt regleringsbrev till Vägverket så flagrant går ifrån beslut som vi tog i denna kammare i december. Då sade vi att vi skulle prioritera de delar av landet som har de sämsta vägarna för att komma åt tjälsäkring och bärighet. När man sedan läser vad regeringen skriver ser man att pengarna smetas ut över hela landet och att det inte blir någon prioritering. Det är att utmana opinionen i trafikutskottet och riksdagen när näringsministern gör på det sättet. Jag noterar att han inte kommenterade det i sitt inlägg. Jag kan försäkra att jag återkommer i den frågan tills ministern vidtar åtgärder för att ändra på detta. Slutligen vill jag säga några ord om kameraövervakning. Jag sade att vi i Hälsingland har stor positiv erfarenhet av detta. Är ministern beredd att inte bara köra projekt kring detta utan att också på bred front bygga ut det för att få bukt med hastighetssyndarna? Det är det som ger den största effekten för en bättre trafiksäkerhet.

Fru talman! Jag vill göra ett litet kort avslutande inlägg i debatten. Tack för debatten! Det var väldigt bra att vi fick den. Jag förstod inte riktigt näringsministerns inlägg på slutet, med tidsbrist, där han tog upp arbetsmarknadspolitik och andra saker. Under min tid som kommunpolitiker blandade vi arbetsmarknadsmedel och kommunala medel och byggde säkra vägar. Vi har olika monument över vår politiska verksamhet. Om näringsministern följer med mig till min del av Sverige ska jag visa mitt monument, som heter Runars undergång. Det är en planskild korsning under E 18 som jag tror har räddat en hel del liv. Där har man använt både arbetsmarknadsmedel, kommunala medel och statliga medel. Jag tror att det är ett bra exempel på trafiksäkerhet för framtiden. Alltså: Mer pengar till vägar! Jag har statistik från 100-vägarna - de tresiffriga vägarna - där vi ideligen åker och måste fram och där kollektivtrafiken nästan inte finns. Där är dödligheten stor. 30 % av de totala dödssiffrorna kommer därifrån. Siffran är likadan när det gäller trafikonykterheten. Om vi kunde komma åt vägförbättringarna på 100-vägarna och nykterheten skulle det bli en stor förbättring. Min körskollärare använde orden ansvar, hänsyn och omdöme eller blicken, pilen och filen när vi lärde oss att köra. Det kanske är någonting för näringsministern att ta med sig i trafiksäkerhetsfrågorna. Han kunde kanske lyfta blicken, vända pilen åt ett annat håll för att komma i rätt fil och visa hänsyn, ansvar och omdöme. Tack för debatten!

Fru talman! En fundering som jag har gäller hur statsminister Göran Persson tänker på sin kammare angående trafiksäkerheten. Har han reflekterat över vad som är orsaken till att regeringen har misslyckats? Tar han allvarligt på att verksamhetsmålet för 2000, att högst 400 personer får dödas i trafiken, har missats? Funderar han på vad dagens opinionssiffror innebär för vilka åtgärdsförslag som diskuteras? Funderar han över hur förtroendet ser ut för regeringen bland de aktörer som finns inom trafiksektorn? Faller ansvaret för detta misslyckande på hela regeringen, eller faller ansvaret mer på berörd minister, som skött frågan? Finns det anledning att se över ansvarsfördelningen inom regeringen? Jag antar även att näringsminister Björn Rosengren funderar kring dessa spörsmål. Hur ser han på sin roll i misslyckandet? Har han kraften att agera och klara av det riksdagen krävt av honom? Finns förtroendet för honom hos aktörerna? Skulle en annan arbetsfördelning inom regeringen leda till förbättringar inom trafiksäkerhetsområdet? Sist har jag en fråga som kanske är jobbig att svara på, eftersom den berör hans egen insats hittills och möjligheter i framtiden. Är näringsminister Björn Rosengren den mest lämpade att driva trafiksäkerhetsfrågor?

Fru talman! Låt mig börja med den sista frågan om huruvida jag är lämpad att driva trafiksäkerhetsfrågor. Anslag har beviljats för trafiksäkerhetsfrågor och åtgärder har fastställts i budgeten i ett samarbete mellan mp, v och Socialdemokraterna. Jag undrar om det är fler som icke är lämpade att driva detta. Får jag sedan ta upp den fråga som Sven Bergström tog upp. Det gällde frågan om regleringsbrevet. 2001, dvs. en ökning med 50 %. Vi har alltså helt följt den inriktning som trafikutskottet har fastställt. Det tror jag att de flesta är överens om. När det gäller frågan som har kommit upp här om säkerhetsbälten kan jag säga att EuroNCAP - krocktestningsprogrammet inom EU - på svenskt initiativ i går bestämde att premiera bilar som är utrustade med bältespåminnare. Detta kommer att driva på fordonsindustrin. Frågan drivs nu även aktivt av våra representanter i relevanta EU-grupper. Detta måste faktiskt ses som en framgång. Frågan om elektroniska körkort drivs på EU-nivå. Det sker i samband med körkortsdirektivet. Den frågan kommer att komma upp på den konferens som nämndes. Den är inte upptagen på en dagordning, men den kommer självklart att tas upp eftersom den har en stor betydelse när det gäller de frågor som handlar om att använda den nya tekniken. Det handlar om trafiksäkerhet, men jag har också varit inne på sådant som har att göra med miljö. Jag har varit inne på teknikens betydelse för detta. Vi har gjort ett program tillsammans med fordonsindustrin som omfattar 1,9 miljarder. Fordonsindustrin satsar på bättre bilar i form av hybridbilar och liknande. Vi lägger från regeringen till 600 miljoner kronor. Jag har sagt ja till automatiska kameror. Men denna kammare måste veta att hanteringen likväl måste ske på samma sätt som hanteringen av alla andra frågor. Det måste ske inom de juridiska ramar som finns. Man kan inte bara fotografera av en bil och automatiskt skicka en böteslapp till föraren om han eller hon har kört för fort. Det ska prövas, och vederbörande ska kunna försvara sig. Det är den typen av juridiska ramar som man måste verka inom. Jag vill avslutningsvis i denna omgång säga att det här som överallt annars gäller att använda pengarna på bästa sätt. Det tycker jag att vi har gjort i detta s.k. elvapunktsprogram. Runar Patriksson talar vitt och brett och kräver mer pengar till vägarna, osv. Jag kan meddela kammaren att Folkpartiet inte har föreslagit mer pengar till vägar än vad vi socialdemokrater har gjort. Än en gång: Miljöpartiet och Vänsterpartiet har varit inblandat.

Fru talman! Först måste jag passa på att säga att vi från Vänsterpartiet förutsätter att vi kan komma överens med Björn Rosengren i trafikpolitiken, precis som vi har ett bra samarbete med regeringen på andra områden i politiken. Vi förutsätter detta. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti, och därför försöker vi konsekvent analysera olika företeelser ur ett könsperspektiv. Vad finns det då för skillnader när det gäller trafik? Jo, jämfört med kvinnor kör män oftare bil. De kör längre. De kör fortare. När det gäller kollektivtrafikpassagerarna dominerar kvinnor. Tittar man på beslutsfattarna, vägdirektörer och fordonsindustri ser man att trafikområdet är ett av de områden som är mest könssegregerade av alla. Vad har detta med saken att göra? Jo, i opinionsmätningarna när det gäller hastighetsövervakning och hastighetsbestämmelser är det mycket stor skillnad mellan män och kvinnor. Vi kvinnor prioriterar i större utsträckning en säker trafik och har en idé om att trafiken är en plats där man förflyttar sig, men att man också ska skona andra där. Det vi tycks vara överens om i denna kammare är att nollvisionen är mycket angelägen. Ingen av oss vill lyfta bort den. Vi är också överens om att vi vill anslå mycket pengar för att nå detta ändamål. Det vi inte är överens om är sätten att nå dit. Förhoppningsvis har det blivit något klarare under denna debatt. Men för att klara målet måste vi övergå till att satsa på att övervaka trafiken. Lika fel som det vore att koncentrera sig på skolbyggnaderna när man pratar om problem i skolan vore det att koncentrera sig på vägarna här. Det är det som händer på vägarna som vi måste se till sker på ett säkert och bra sätt. Det måste vara mer trafikövervakning, så att regler om bilbälten, nykterhet och hastigheter efterlevs. Då kan vi nå nollvisionen. Tack för ordet.
Fru talman! Antalet döda och skadade i trafiken har ökat de senaste två åren, men inte i förhållande till trafikökningen. Det var det jag konstaterade i min inledning. Det beror till stor del på att vi har en av de högsta konjunkturerna på många år. Den långsiktiga trenden är klar. Det görs fler bilresor i dag än för 10 och 20 år sedan, och i förhållande till det är det färre svårt skadade och dödade i trafiken. Men varje dödad eller skadad person är en tragedi i sig, och det krävs åtgärder för att vårt resande till och från jobbet och till sommarstugan eller dagis ska fungera smidigt och säkert. Därför fortsätter regeringen den påbörjade satsningen på riktade trafiksäkerhetsåtgärder. De projekt som har särskild trafiksäkerhetsinriktning ska genomföras med högsta prioritet. Vi fortsätter att sätta upp mitträcken, rensa sidoområden och ha hastighetsövervakning. Men det handlar även om att ta till vara den nya teknikens möjligheter för att öka säkerhet, framkomlighet och förbättra miljön. Det gläder mig att vi har ägnat tid åt att diskutera hur människors liv och hälsa ska kunna räddas. Och jag kan försäkra er om att regeringen även fortsättningsvis kommer att arbeta hårt för att uppnå nollvisionen. Självfallet kan inte kravet på ett säkert vägtransportsystem uppfyllas över en natt, utan utvecklingen måste ske steg för steg beroende av samhällets resurser och vad som är tekniskt och politiskt möjligt. Det får dock inte råda något som helst tvivel om vart vi är på väg. Liv och hälsa ska långsiktigt vara dimensionerande för vägtransportsystemet. Avslutningsvis vill jag säga att jag är stolt över att vara minister över det här. Ingen regering har satsat så mycket på trafiksäkerhet som denna.

Fru talman! Liberalismen är mångfaldens ideologi. Utan sina nationella minoriteter och minoritetsspråk skulle Sverige vara ett mycket fattigt land. Att den samiska kulturen kan fortleva och utvecklas är en angelägenhet för oss alla. Därför vill vi i Folkpartiet att Sverige snarast ansluter sig till ILO:s konvention nr 169 som innehåller bestämmelser till skydd för ursprungsbefolkningens markrättigheter, detta i enlighet med rekommendationerna från FN:s kommitté mot rasdiskriminering. ILO-konventionen är ingen slutprodukt utan en grund för det fortsatta arbetet med att förbättra samernas villkor. Skyddet för ursprungsfolkens rättigheter måste förenas med ökad förståelse och tolerans mellan olika befolkningsgrupper i renskötselområdet. Ingen tjänar på konfrontation mellan samer och icke samer eller mellan renskötande och icke renskötande samer. Tyvärr kan missuppfattningarna om ILO:s konvention driva fram motsättningar mellan grupperna. De markrättigheter som samerna har i dag når inte upp till ILO-konventionens miniminivå, eftersom samerna måste tåla intrång i renskötselrätten. För att Sverige ska uppfylla minimikraven måste samerna få ett starkare skydd mot sådana inskränkningar. Konventionen ger ett ökat skydd åt innehavs och brukanderätten till mark som traditionellt bebos eller brukas. Det är rättigheter som redan finns men som inte respekteras tillräckligt i gällande svensk lag. För oss liberaler handlar ILO-konventionen inte bara om skyddet för ursprungsbefolkningar utan också om respekten för ägande och brukanderätten. Konventionen ska se till att de markrättigheter som beror på traditionellt innehav får lika gott lagskydd som de rättigheter som beror på t.ex. markköp i modern tid. ILO-konventionen påstås ibland vara luddig och ge utrymme för olika tolkningar. En sådan kritik skjuter förbi målet, eftersom det är nödvändigt med tolkningsutrymme i internationella avtal. Att konventionen är flexibel är tvärtom en fördel vid anpassningen av de lokala förhållandena. Vi i Folkpartiet vill att en gränsdragningskommission ska identifiera den mark där samerna har rättigheter, både den som de traditionellt innehar i konventionens mening och den som de har rätt att nyttja tillsammans med andra brukare. Omfattningen av samernas jakt och fiskerätt behöver också klarläggas. Förhållandet mellan samer och annan befolkning är spänt på många håll. Enligt en undersökning som har gjorts på uppdrag av diskrimineringsombudsmannen 1998 anser samer i ännu högre utsträckning än icke nordiska invandrare att Sverige i dag är ett rasistiskt eller främlingsfientligt samhälle. 60 % av samerna ansåg att motsättningarna mellan samer och icke samer har ökat under de senaste åren. Inte minst därför behövs mycket information om vad en svensk anslutning till ILO-konventionen skulle innebära. Folkpartiet, fru talman, arbetar för ett levande inland. Vi vill hjälpa fram en bra utveckling för inlandet och dess befolkning, både för samer och för andra invånare. ILO-konventionen är ett av flera nödvändiga redskap för att åstadkomma detta. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag vill till att börja med yrka bifall till reservationerna nr 1 och nr 2. Jag tänker ta upp de här reservationerna och också nämna lite annat omkring samernas rättigheter. För det första gäller det då att Sverige ska ratificera ILO-konventionen 169. Sverige var ju en av initiativtagarna till just den här konventionen. Det är rätt så märkligt att vi i dag, tio år efteråt, inte har ratificerat den. Däremot har t.ex. Norge och Danmark gjort det. En sådan ratificering betyder ju i första hand ett officiellt erkännande av samerna, som Sveriges ursprungsfolk. Det är viktigt. En utredning lade fram en rapport 1999 om ILO. Där sade man faktiskt att en ratificering borde komma till stånd, men man trodde sig då kunna säga att det skulle kunna ta fem år eftersom mark skulle identifieras först och man skulle tillsätta en gränsdragningskommission. Man skulle då klarlägga jakt och fiskerättigheterna för samerna. Nu har det redan gått två år, fru talman. Tiden rinner i väg. Miljöpartiet har från början sagt att hela den här processen inte borde ta mer än två år. I årets motion har vi sagt att det här ska ske snarast, för vi inser att tiden går, och vi måste följa med tiden. Det som är problemet är att det drar ut på tiden, och det ska det inte göra. Den här gränsdragningskommissionen är ju inte tillsatt. Sameminister Margareta Winberg sade i ett svar här i kammaren i november dels att man skulle ha de direktiv som behövdes färdiga, dels att den skulle tillsättas under våren. Men problemet är att den rennäringspolitiska kommitté som just nu sitter borde vara färdig i april, men tyvärr har samerepresentanten i kommittén, Per Mikael Utsi, hoppat av. Det innebär att samefrågorna alltså inte behandlas av en kommitté där samer ingår. Det är mycket anmärkningsvärt. Så får det helt enkelt inte fortsätta. Det, menar jag, är ett ansvar som ligger både på regeringen, på Sametinget och på själva kommittén. Man måste ha samisk representation i den här kommittén. Sedan skulle jag vilja ställa frågan om den kommande gränsdragningskommissionen på något sätt är beroende av pengar som är till för den rennäringspolitiska kommittén, dvs. om man använder samma pengar. Det kan vara intressant att höra om någon här kan svara på det. Den andra reservationen handlar om rättegångskostnaderna. Jag och Miljöpartiet menar att man inte kan ha sådana här stora principiella mål där enskilda samebyar eller samebyar tillsammans får stå för hela kostnaden. Hittills uppgår kostnaderna till ca 13 miljoner kronor, och vad jag har förstått ligger ytterligare en halv miljon nu i röret, så att säga. Det räcker inte, menar jag, att säga att Samefonden har beviljat ränteoch amorteringsfria lån. Här måste staten gå in och se till att dessa rättegångskostnader ersätts så att parterna hålls skadeslösa. Det gäller både samerna och markägarna. Det hela handlar ju om samernas möjligheter till traditionellt vinterbete. Det är en principiellt oerhört viktig fråga, och här måste staten helt enkelt gå in. I övrigt har jag till betänkandet fogat ett särskilt yttrande som handlar om gränsdragningskommissionen. Jag och Miljöpartiet menar att den måste vara internationellt sammansatt. De här frågorna är viktiga internationellt, och det gäller att få in en särskild metodik för att både lokalt och långsiktigt kunna hantera den konflikt som finns och som vi alla är medvetna om. Det är viktigt att man då kopplar in t.ex. Internationella freds och konfliktinstitutet. Det gäller att hitta rätt metodik. Jag vet också att det samtidigt pågår försök, framför allt i Härjedalen och norra Dalarna, att närma parterna till varandra i olika samtal. Här är bl.a. Bo Dockered inblandad. Detta är dock inget alternativ, utan det sker parallellt. Fru talman! Det finns väldigt mycket förutom detta som behöver göras för samerna. Det gäller språkutvecklingen, t.ex. möjligheten att stärka sydoch lulesamiskan. Det gäller att se till att man kan få sändningstid i det digitala marknätet över hela Sverige. Det gäller att se till att det finns samiska experter i regeringen. Det har vi ännu inte, vad jag vet. I Norge har man nio personer, varav tre är samer. Själva enhetschefen är också same. Det tror jag är väldigt viktigt om man ska förstå de här frågorna på rätt sätt. Fru talman! Jag hoppas att vi här i kammaren kommer fram till ett beslut om att ILO-konventionen 169 helt enkelt ratificeras. Det är på gränsen till skandal, tycker jag, att riksdagen inte kunnat fatta det beslutet tidigare. Man brukar skylla på att det är så mycket lagstiftning och så mycket arbete som måste göras. Men detta kan man faktiskt göra efter ett beslut. Det gör man i Norge, och då kan man göra det här.

Fru talman! Repetition är vi vana vid här i riksdagen. Det innebär att frågor kommer igen. I det här fallet är det inte minst motioner som kommer igen. Ibland händer det väl att vi tycker att motionerna är väl repetitiva. Men det här betänkandet illustrerar på ett ganska tydligt sätt vad det faktiskt innebär. När det gäller de minoritetsspråksfrågor som vi hanterade häromåret då vi tillträdde minoritetsspråkskonventionen tycker vi att de motioner som aktualiserar dessa är för tidigt väckta. Datorerna har repeterat lite för snart efter det att den här lagstiftningen har kommit. Där finns förslag om ändringar samt nya värderingar av språk och dialekter - frågor som utreddes riktigt grundligt i samband med vårt tidigare beslut. Där avslår vi motionerna. Det innebär dock inte alls att vi tycker att motionärerna är fel ute. Tvärtom handlar det i flera fall just om att konventionen och de beslut vi nu fattar i riksdagen ska implementeras, att språken ska få ett större utrymme och att den service som människor kan vänta sig ska erbjudas. När det sedan gäller repetitionen av motionerna om teckenspråk förhåller det sig på ett delvis annat sätt. Det här är också gamla bekanta som kommer tillbaka. Det var en ganska stor enighet när vi behandlade minoritetsspråkskonventionen om att det inte var möjligt att i det sammanhanget ta in teckenspråket. Det innebär inte att vi inte anser och inser att teckenspråket på många sätt är att betrakta som ett minoritetsspråk. Men minoritetsspråkskonventionen tar inte bara sikte på språket utan också på att befolkningen i det aktuella fallet också i övrigt kunde betraktas som en minoritet. Så förhåller det sig inte riktigt med teckenspråket. Det blev dock intressant när motionerna nu kom igen - inte minst Barbro Hietala Nordlunds och Kenth Högströms motion, som lyfter upp frågan och säger att på ett likartat sätt som skyddet för minoritetsspråk i övrigt borde man kunna finna en form för teckenspråket. Vi har inte funnit den formen, fru talman, men vi är nu eniga i utskottet om att uppmana regeringen att tillsätta en utredning så att det här förhållandet klarläggs och reds ut. Repetitiva motioner har alltså sin poäng. Ibland blir det som vanligt: Vi avslår dem. Ibland får de stöd. Här är det Barbro Hietala Nordlunds och Kenth Ulla Westers, som har vunnit bifall. När det sedan gäller de punkter där vi är mest oeniga handlar det inte om samerna i och för sig utan om tempot - eller snarare: Hur ska vi värdera de problem som ILO 169 faktiskt aktualiserar? Jag tror att både Miljöpartiet och Folkpartiet i det här avseendet alldeles för lättvindigt ser det som att det är ett allmänt söl i regering och riksdag som gör att inte beslut har tagits fram. Alla som bara i någon omfattning har luktat på de här frågorna inser ju att det är ett mycket djupt konfliktmönster som av och till väcks i de här frågorna. Till synes kan det verka som om markägare och samer står emot varandra, men jag vill nog påstå att bilden är mycket mer komplex än så. Det är alldeles givet att Sverige måste finna de lagliga lösningar som gör det möjligt för befolkningen i de här delarna av landet att fungera tillsammans men också gör att det finns ett rättssäkert förhållande så att ägofrågor, näringsfrågor m.m. finner sin lösning. Vi vet att detta går århundraden tillbaka. Vi är inte speciellt stolta över hur Sverige har hanterat de här frågorna. Jag tror dock att vi har anledning att känna stolthet nu, för nu tas detta på stort allvar. Det är inte omöjligt att regeringen redan i dag, annars ganska snart, fattar beslut om att Rennäringspolitiska kommittén får ett förlängt uppdrag, att kommittén breddas och därmed blir ett verkningsfullt redskap i arbetet att förbereda för hur ILO 169 ska kunna tillträdas. Men att Miljöpartiet har satt en egen klocka för frågan och säger att det har gått ett tag innebär inte att vi har närmat oss den lösning vi behöver. Där krävs gränsdragningskommissionen. Den kommer att kräva sina modiga antal år för att hinna igenom de många konflikter som finns. Fru talman! Utskottets majoritet avstyrker de reservationer som är grundade på ett antal motioner som det här har yrkats bifall till. Det innebär inte att vi tycker att det här är ett litet problem. Det innebär snarare att vi inser problemets vidd. Vi är på god väg att lösa det.
Fru talman! Pär-Axel Sahlberg talar om repetitiva motioner. Han säger att somliga har sina poänger. Jag ska gärna säga att jag har ägnat mig åt repetitiva motioner när det gäller frågan om ILO-konventionens genomförande i Sverige. Jag tror att jag har haft den frågan med samtliga år jag har varit riksdagsledamot, och jag kommer att fortsätta. Jag skulle gärna vilja veta hur länge Pär-Axel Sahlberg tror att jag kommer att få fortsätta att väcka dessa motioner - under förutsättning att jag stannar i riksdagen. Jag blev riktigt orolig när jag hörde Pär-Axel Sahlberg försöka lugna oss med att säga att nu ska Rennäringskommittén få förlängt förordnande för att fortsätta att grubbla på frågorna. Ska man aldrig någonsin komma till skott? Betyder detta att de fem år som har aviserats kan bli ytterligare fem år och fem år? Det är denna osäkerhet kring ILO-konventionen i sig som skapar så mycket frustration mellan samer och icke-samer. Vore det inte bättre att sätta ned foten och säga att konventionen ska ratificeras och att frågorna ska lösas så fort som möjligt, i stället för att hela tiden skjuta konventionen framåt? Jag sade i mitt inledningsanförande att den inte är någon slutpunkt, utan här är det fråga om att visa den goda viljan. Det räcker inte med att tala om att man vill, utan man måste också visa detta.
Fru talman! Det var mycket "skjuta" och att "komma till skott". Det är väl typiskt det som ligger i denna fråga. Man kan ifrågasätta om Helena Bargholtz inte har några som helst kontakter i dessa trakter. Vi vet att Folkpartiet är ett litet parti, men det torde väl i någon mån vara rikstäckande. Helena Bargholtz vet vilka problem som ryms i konflikterna. Det innebär inte att det pågår något slags ställningskrig. Det är snarare så att på flera håll finner man lösningar. Renägarna har nu försökt att via rättegångar komma fram till en lösning, och i nästan samtliga fall har man förlorat rättstvisten. Det beror inte i första hand på att man inte har rätt till marken utan för att problemet är att de handlingar som har tagits fram visar hur lång historia frågan rymmer. Detta visar att det inte är rimligt att gå den vägen. Per Lager talade om hur man i Härjedalen, under Bo Dockereds ledning, har kommit fram till lösningar som bygger på överenskommelser. Fru talman! Jag tror att Helena Bargholtz är alldeles fel ute som vill försöka sätta en Stockholmskalender på frågan. Det är inte så att det inte arbetas med frågan. Det arbetas mycket med frågan, men man har respekt för de olika positioner som människor har intagit. Detta löser inte vi med hjälp av ett rationellt, klatschigt beslut i Sveriges riksdag.
Fru talman! Jag får erinra Pär-Axel Sahlberg om att konventionen kom 1991. Det är tio år sedan den kom. År 1999 lade en utredning fram synpunkter på detta. Några klatschiga beslut handlar det inte om. Det är väl alldeles utmärkt att lösa detta olika parter emellan. Det är självklart det som ska göras. Vad är det då som hindrar att man går vidare och ratificerar konventionen? Jag har svårt att begripa varför det tar så lång tid att ratificera konventionen. Per Lager nämnde i sitt anförande att andra länder har lyckats. Norge har lyckats. Vad är det som gör att det är så specifikt svårt att lyckas i Sverige?
Fru talman! Vi som har varit med några år längre än Helena Bargholtz och har följt frågan vet att Norge gjorde en mycket djärv egen tolkning av hur just markfrågan skulle hanteras. De gjorde det mycket medvetet för att provocera i fråga om det mera rättsliga juridiska förhållningssättet till marken. Man väntade nog att ILO skulle reagera ganska snabbt på den norska tolkningen. Det skedde inte. Därför gick åren. Då ställdes naturligtvis frågan om Sverige borde har gjort likadant. Den slutsatsen skulle möjligen kunna dras. Det är inte fråga om att beslutet har förhalats i Helena Bargholtz, utan det är fråga om att komplexiteten är så stor. Kanhända kan Helena Bargholtz få ett tips från mig - som har utlovat fler motioner i frågan - att nästa gång det är motionstid i stället ägna den tiden åt att åka runt i Härjedalen, Jämtland och längs gränsen norröver och diskutera med markägare och samer. Det är ett kanske mer fruktbart sätt. Då kan det hända att Helena Bargholtz inser komplexiteten och inte står här och skäller på riksdag och regering. Här är en reell konflikt. Det innebär inte att den inte kan lösas. Vi arbetar med en lösning.
Fru talman! Nej, Pär-Axel Sahlberg. Det är säkert inte allmänt söl i regeringen, men kanske något ditåt. Det handlar om politisk vilja, och det handlar om att få saker och ting gjorda. Vi har sett att det går fort när det är bråttom - när man vill. När man inte vill tar det lång tid. Det är där frågan ligger. Jag skulle vilja fråga Pär-Axel Sahlberg om att tiden för Rennäringspolitiska kommittén har förlängts och att kommittén utvidgas innebär att den inte kommer att vara klar i april. När kommer den att vara klar? Kommer utvidgningen att betyda att även Miljöpartiet och Folkpartiet kommer att få sitta med i utredningen? Det får vi inte i dag. Det vill jag också ha svar på. Vad anser Pär-Axel Sahlberg om utredningen när samerepresentanten har hoppat av? Kan den över huvud taget fortsätta under sådana förutsättningar? Samerepresentanten upplevde sig så motarbetad att han över huvud taget inte kunde sitta kvar. Vad har socialdemokratiska partiet eller regeringen emot den internationella sammansättningen av en gränsdragningskommission? Sist är det frågan om rättegångarna. Vad är det som gör att Pär-Axel Sahlberg inte tycker att detta är en statens angelägenhet, utan att det ska innebära att samebyarna går på knä och över huvud taget inte klarar av fortsatta rättegångar?
Fru talman! Det är naturligtvis ett bekymmer att det i fråga om rättegångarna inte i första hand är ekonomin som är problemet. Det är just den illustration som de har gett till konfliktens väldigt speciella ingredienser. När man väl kommer inför rättegångsskranket företer man sådana bevis och argument som enligt den nu tillämpade lagen inte är lösningen på problemet. Jag förstår inte Miljöpartiets lösning att Sverige som stat skulle ta över kostnaderna för rättegångarna - som leder till att markägarna vinner i frågan. När det gäller frågan om Rennäringspolitiska kommittén kan jag säga att jag inte arbetar vid regeringens press och informationstjänst. Jag kan inte ge alla detaljer. Jag skulle vilja tro, hoppas och snudd på utlova att Per Lager kan bli riktigt nöjd både när det gäller den politiska breddningen men också möjligheterna för samerna att ingå i arbetet. Det tror jag, precis som Per Lager, är en absolut förutsättning. Det är möjligt att vi skulle behöva göra detta med internationell hjälp. Men jag är inte säker på att det är lösningen. Till slut är det problemen med de inhemska och historiska rättsförhållandena som måste hanteras. Jag är övertygad om att vi kommer att lösa detta problem i Sverige. Och jag hade gärna sett att vi hade löst det. Men att det inte är löst beror, precis som Per Lager gav mig rätt i, inte på söl i Rosenbad utan på komplexiteten i dessa problem.
Fru talman! Det sista var kanske inte riktigt återgivet. Jag sade att det kanske inte var fråga om rent söl men någonting ditåt. Och det handlar om den politiska viljan. Det beror väl på hur man värderar dessa olika begrepp. Jag skulle vilja fråga Pär-Axel Sahlberg om inte han anser att detta faktiskt är principiellt väldigt viktiga mål och att staten därför skulle ha ett intresse i dem. Och det handlar ju inte om vem som vinner eller vem som förlorar, utan det handlar om att man ska kunna driva dessa mål på ett sätt som alla kan klara av. Sedan tycker jag att Pär-Axel Sahlberg ska tänka sig noga för när det gäller just hanteringen av dessa frågor. Vi har trots allt fått kritik från FN:s kommitté mot rasdiskriminering. Det är en allvarlig kritik. Det innebär, tycker jag, att man skulle sätta en väldig fart dels med förberedelserna för ratificering, dels med de andra frågorna. Det har nämligen visat sig att det går att ratificera och sedan hantera olika rättsfrågor. Det ena slår inte omkull det andra.
Fru talman! Jag skulle möjligen kunna fråga om Per Lager har studerat konvention 169. Om man läser den rakt av och inte går efter den norska tolkningen så kan man diskutera om det vore rimligt att den svenska urbefolkningen, som för övrigt redan finns till skillnad från vad som framgår i reservation 1, skulle vara markägare till nästan halva Sverige, vilket en del påstår, och därmed kunna bedriva sin renskötsel. Så kan konventionen läsas. Och det är just därför som den rymmer en del konflikter. jag förmodar att Per Lager liksom många andra i den här kammaren har läst författaren Svante Isakssons bok Ingen frid i fjällen, som ju inte bara illustrerar konflikten mellan markägare och samer utan också konflikter mellan markägare och inom samegruppen. Detta tycker jag väldigt tydligt illustrerar att vi här har ett problem. Och då förstår inte jag att Miljöpartiet tycker att rättegångarna i dessa fall, när man lever på så ojämn rättslig grund, är lösningen på problemet. De rättegångar som hittills har hållits har nämligen samerna förlorat. Den vägen tycks alltså inte vara den rätta att gå, utan nu måste vi hitta hanteringen. Då handlar det om brukningsrätten av marken och inte om äganderätten. Det handlar också om att de grupper som nu finns i detta område, svenskar precis som vi men människor med olika språk och olika traditioner, ska kunna leva och fungera tillsammans. Och jag tror att det finns förutsättningar för det.

Vid dagens frågestund medverkar följande statsråd: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén, jordbruksminister Margareta Winberg, statsrådet Leif Pagrotsky, näringsminister Björn Rosengren och finansminister Bosse Ringholm. Var så goda och inta era platser. Vice statsministern besvarar allmänpolitiska frågor. Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområde inom regeringen.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. Vårt samhälle har under 90-talet präglats av en sanering av ekonomin och statens finanser. Vi har också sett klyftorna öka i samhället. Vi kunde i Aftonbladet i tisdags läsa om hur unga kvinnor i anställningsintervjuer fick frågan om de hade tänkt skaffa sig barn de närmaste åren. De fick också skriva på ett s.k. bebiskontrakt med löfte om att inte skaffa barn. I gårdagens tidningar kunde vi läsa om hur handelsarbetsgivarna talade om att en ny lönestruktur ökade karriärmöjligheterna. Deras förbundsdirektör Johan Marcus säger att det är dags att öka förutsättningarna för större lönespridning inom handeln. Jag och många med mig ser den ökade lönespridningen som en rättvisefråga, där redan svaga grupper på arbetsmarknaden riskerar att få det ännu sämre. Min fråga är därför till vice statsministern: Hur ser regeringen på den ökade lönespridningen ur ett rättviseperspektiv?
Fru talman! Det är alldeles självklart att större skillnader i samhället aldrig kan gå ihop med rättvisa. För mig som socialdemokrat är rättvisan och jämlikheten det viktigaste. Vi har ett decennium bakom oss där det har blivit ett ökat gap mellan människor i välfärden och också vad gäller inkomster och allmänekonomi. Det har varit plågsamt. Jag hoppas nu att när vi har kommit över de ekonomiska svårigheterna och också bekämpat arbetslösheten så pass som vi har ska det vara möjligt att ta itu med dessa frågor, så att vårt land kan hålla samman och skapa mer gemenskap och inte större skillnader, något som jag tror att alla samhällen mår illa av.
Fru talman! En av dagens stora händelser är beskedet om bankfusionen mellan Föreningssparbanken och S-E-Banken. Det är inte vare sig min eller någon annan politikers uppgift att egentligen ha så mycket åsikter om företagsekonomiska frågor. Men jag vill ändå utifrån det här perspektivet ställa en fråga. Nu vet jag inte om det är finansministern eller näringsministern som är ansvarig för bankkonkurrensen. Det blir uppenbart så att den oligopolsituation som redan finns skärps. Min fråga är då till regeringen om man tänker vidta några mått och steg för att säkerställa att konsumenternas förtroende och konsumenternas ställning inte försvagas.
Fru talman! Den sammanfogning av de stora bankerna, S-E-Banken och Föreningssparbanken, som har annonserats i dag på förmiddagen får med sig en rad frågor som i första hand naturligtvis kommer att hanteras av de ansvariga konkurrensmyndigheterna. Eftersom det är en så stor fusion är det här sannolikt en fråga för EU-kommissionen, som naturligtvis kommer att granska den utifrån de konkurrensvillkor som de har att bevaka. Utifrån svensk horisont kan man säga att det naturligtvis finns fördelar med en fusion av det här slaget, som skapar en stor aktör som kommer att vara konkurrenskraftig på den internationella, framför allt den nordiska och nordisk-baltiska, marknaden i framtiden. Samtidigt är det naturligtvis en nackdel att det oligopol som redan finns i dag med fyra stora banker innebär ännu färre banker i fortsättningen. När väl den prövning som kommer att ske av EU kommissionen är gjord kommer frågan i så fall på vanligt sätt att prövas mot den svenska lagstiftningen.
Fru talman! Självklart har finansministern helt rätt i att det här måste prövas på sina grunder. Men saken är den att vi redan i dag har en bristande konkurrens, och det är de vanliga konsumenterna på hemmaplan som drabbas av den. Min fråga är om finansministern skulle kunna säga någonting om att skärpa konkurrenslagen och sänka trösklarna för inträde. Det är det som är det allra viktigaste, plus att storbankerna redan nu har en väldigt dominerande ställning exempelvis när det gäller fondsparande. Borde man därför inte överväga att underlätta konkurrensen för konsumenternas bästa exempelvis genom möjligheten att uppskjuta reavinstbeskattningen om man byter fondsparande? Den nya banken, om det nu blir en ny bank, kommer att ha en väldigt dominerande ställning när det gäller fondsparande, som är väldigt viktigt för många privatpersoner. Även om det inte blir av är det här en fråga som det skulle behövas ta itu med.
Fru talman! Det är oerhört viktigt att bevaka konsumenternas intressen vid en sådan här stor bankfusionering. Det är själva huvudsyftet i den lagstiftning som vi har att vi ska pröva möjligheterna att skydda konsumenterna och kunderna i det här läget. Det är viktigt, när det sker en sådan utveckling i våra banker och andra näringsgrenar som har ett dominerande privat inslag, att vi kan skärpa konkurrensen. Därför tycker jag att det alltid finns skäl att pröva nya idéer och nya metoder som kan skärpa konkurrensen exempelvis i banksektorn. Vi har ett oligopol i dag med fyra banker, kanske tre stora banker i morgon, men vi har ett antal nischbanker som kompletterar. Det finns anledning att hoppas på en utveckling där vi kan få ytterligare en skärpning av konkurrensen. Det behövs mer av konkurrens, både i banksektorn och i en rad andra privata sektorer.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Pagrotsky. Statsrådet kritiserade häromdagen de höga avgifterna vid fondsparande. Jag kan hålla med statsrådet om att de kunde vara både lägre, tydligare och mera prestationsinriktade. Man skulle också kunna, som Karin Pilsäter var inne på, underlätta konkurrensen genom att göra det lättare för konsumenterna att byta fonder. Statsrådet var väldigt negativ till att sänka reavinstskatten. Det skulle man kunna göra dels genom att skjuta upp reavinstskatten i fonder, dels genom att radikalt sänka skatten exempelvis till 15 %. Det skulle göra tröskeln lite lägre till att byta fond.
Fru talman! Jag tycker att det är roligt att moderaterna också intresserar sig för konkurrensen vad gäller fondsparandet. Den mest kraftfulla åtgärd som har vidtagits på det här området är att tvinga fondbolagen att uppge vad det kostar att få sina pengar förvaltade av fondbolagen. Den uppgiften har vi nu en lag som tvingar dem att redovisa varje år. Det är det viktigaste som har gjorts. Jag konstaterar att moderaterna röstade mot detta. De ville att vi sparare skulle fortsätta att sväva i mörker om vad det kostar hos olika förvaltare, att möjligheterna att välja därmed skulle vara en tom illusion. I stället ägnar de sig åt det gamla vanliga och säger att om man bara sänker skatten så löser det alla problem. Catharina Hagen borde sätta sig och räkna på vad det handlar om när det gäller den skattekredit i det förslag som moderaterna - och nu ställer sig också Folkpartiet bakom - så generöst för fram. Vad innebär den för den enskilde spararen och vad kostar den för statsverket? Jag är övertygad om att Catharina hagen då skulle komma fram till att det vore en onödigt dyr åtgärd för att åstadkomma en ganska liten effekt.
Fru talman! Jag tycker att man ska göra allt för att underlätta konkurrensen, och då är ju sänkningen av reavinstbeskattningen ett sätt att minska tröskeln för fondbyte. Om man sänkte reavinstbeskattningen till 15 % för varje byte skulle det inte alls drabba statskassan. Jag tror säkert att fondspararna då skulle byta fonder mycket oftare. På sikt skulle statskassan, spararna själva och även landet tjäna på det. Då skulle man fördela sitt sparande mera optimalt i och med att man inte behöver betala lika mycket i skatt vid ett byte. Så det stämmer inte riktigt det som statsrådet sade.
Fru talman! Vi har tidigare levt med trollkonsterna att lägre skatter skulle ge högre statsinkomster. Jag hör inte till dem som tror på det. Det handlar om en viss - förhoppningsvis - uppgång på börsen. Jag beklagar, men jag förstår inte hur det skulle gå till att samma uppgång skulle ge mer skatteinkomster för staten om skatten sänktes än om skatten vore oförändrad. Den matematiken får jag inte att gå ihop. Men jag välkomnar att Catharina Hagen säger att man måste stödja alla åtgärder som ökar konkurrensen. Jag tolkar det som ett avståndstagande från det tidigare röstandet här i kammaren som innebar att man var emot och att man hjälpte bankerna att bromsa införandet av den oerhört viktiga uppgiftsskyldighet som en rimlig anständighet kräver, dvs. att varje sparare får veta vad prislappen är, vad förvaltandet kostar hos den ena eller andra förvaltande aktören för en sparare med sina surt förvärvade ihopsparade pengar. Catharina Hagen röstade i kammaren så att detta skulle man som sparare inte få besked om. Jag tolkar det senaste inlägget så att den åsikten nu är ändrad, och det välkomnar jag.
Fru talman! Jag har en fråga till finansministern. Det är en fråga som rör väldigt många människor och den handlar om fastighetsskatten, eller rättare sagt skatten på boendet. Fastighetsskatten sänks ju nu från 1,5 % till 1,2 %, och det införs en begränsningsregel. Det är alldeles utmärkt, och det är bra för många låginkomsttagare, framför allt för pensionärer. Problemet med fastighetsskatten är att det är en skatt av flera som drabbar boendet. Boendet är ofta dubbelbeskattat eftersom det påverkar också förmögenhetsskatten. Med de nya taxeringsvärdena får väldigt många fastighetsägare - och även låginkomsttagare - ofta för normala och rentav dåliga hus en kraftig förmögenhetsskatt, särskilt om man är gammal och har velat betala av på sitt hus. Min fråga till finansministern är om finansministern är villig att se över om boendet verkligen ska ingå i förmögenhetsskatten på det sätt som det gör i dag.
Fru talman! Jag har den glädjande nyheten till Birger Schlaug och kammaren att meddela att det här året betalar faktiskt 200 000 personer färre förmögenhetsskatt än förra året. Förra året betalade 770 000 personer förmögenhetsskatt. I år betalar bara 570 000 Det beror - som Birger Schlaug vet - på den uppgörelse som regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har gjort om förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. I och med att vi ändrar gränsen för förmögenhetsskatt blir det alltså betydligt färre som betalar förmögenhetsskatt. Bakgrunden till att fastigheter räknas in som en del av förmögenheten är att vi anser att all form av kapital bör behandlas lika. I det här fallet räknar vi därför fastigheter som en del av kapitalet.
Fru talman! Jag är lite bekymrad. Ur individens perspektiv är det så att om man har en låg inkomst och bor i ett normalt hus på fel ställe där taxeringsvärdena är mycket höga, då drabbas man även med de nya regelverket - det är en bra reform - plötsligt av en väldigt mycket högre skatt än förra året. Det rör sig om samma hus, samma grannar och allt annat är likadant. Detta är ett problem. Dessutom tycker jag att det är ett grundläggande fel att jämföra förmögenhet i form av hus med guld eller konst. Huset innebär ett boende. Jag vädjar till finansministern att fundera över att på något sätt se till att boendet plockar bort från förmögenhetsskatten, åtminstone till viss del. Det är nödvändigt för väldigt många människor. Annars får vi till slut segregerade områden där bara rika människor har råd att bo, t.ex. runt Stockholm.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det inte är bra med segregerade bostadsområden. Huvudskälet till att vi har fått det i t.ex. delar av Stockholmsområdet och också i andra delar av landet är den oerhört snabba prisutveckling som under senare tid har skett på framför allt småhus. Om man - vilket många pläderar för, inte Birger Schlaug men många andra - skulle ta bort fastighetsskatten helt, då skulle ännu flera placera sina kapital i fastigheter. Därmed skulle priserna pressas upp ytterligare, och då skulle prisutvecklingen bli ännu snabbare. Det skulle skapa ännu mer segregation. Från den synpunkten är det ingen utveckling som vi önskar. Som svar på den första frågan som Birger Schlaug ställde konstaterar jag att det under det här året, som en kombination av de reformer av förmögenhetsbeskattningen och fastighetsbeskattningen som genomfördes vid årsskiftet, är 200 000 personer färre som betalar förmögenhetsskatt.